Fru talman! Tack för svaret, demokratiministern. Än en gång har vi möjlighet att diskutera hur vi ska få människor att känna större engagemang i samhällsarbetet. Demokratiministern säger i sitt svar att hon i mångt och mycket delar min syn på betydelsen av ett lokalt politiskt engagemang, och det låter ju lovande. Men det är klart att jag blir nyfiken på vad det är som Britta Lejon har en annan syn på än vad jag har. Det kanske kommer fram under de minuter som vi har till vårt förfogande. Från Centerpartiets sida, som jag representerar, anser vi att det är otroligt viktigt med en politik som gör medborgarna ständigt delaktiga i samhällsarbetet. Så är det inte i dag. Alltför många vänder de politiska partierna ryggen. Därmed har de också svårt att vara verkligt delaktiga i beslut som fattas i hemkommunen, i landstinget, i länsstyrelsen eller i riksdagen. Människor har därmed inte en möjlighet att direkt vara med och påverka de verksamheter som de är närmast berörda av. Det kan gälla barnomsorgen. Det gäller skolan. Det gäller sjukvården, och det gäller äldreomsorgen. Det är frågor som berör alla, var och en. Centerpartiet anser att det är dags för en förnyad demokrati där besluten fattas så nära människorna som möjligt. Besluten ska alltså fattas där de hör hemma. Kommunerna spelar i det sammanhanget en särskilt stor roll i det demokratiska systemet. Vi ser i dag att alltfler medborgare, glädjande nog, vill vara med och forma nya kommuner, just för att de har sett att besluten för deras egen närmiljö har kommit alltför långt bort ifrån dem. Av den anledningen engagerade även jag mig för att bryta ut Knivsta från storkommunen Uppsala, så att Knivsta blir en egen kommun. Nu är också fallet att det blir så, och jag är fullt övertygad om att detta kommer att få efterföljd. Glädjande nog visade Uppsalas politiker från samtliga partier, vill jag säga, en positiv vilja till att hjälpa till och få den nya kommunen att fungera, och detta är man nu på väg med. Det känns väldigt spännande och intressant. Det är bl.a. detta som jag har påpekat i min interpellation till Britta Lejon, och jag har frågat på vilket sätt demokratiministern visar på de här goda exemplen i demokratiarbetet. Konkret innebär ju kommundelningar att fler förtroendevalda kommer in på arenan. Framför allt kan man se att det är nya människor som engagerar sig på ett positivt sätt. Demokratiministern visade i sitt svar också på möjligheten att söka bidrag. Det är säkert välkommet, men det är inte vad jag i första hand tänkte på, utan det handlar mera om att man inte behöver vara orolig i en storkommun för att släppa taget om någon kommundel önskar bilda eget. I stället ska man vara med och se till att delningen blir bra för alla parter. Alla storkommuner i det här landet har ju inte visat sig vara villiga till detta. Man har varit rädd, och man har krampaktigt hållit fast. Man kan undra varför. Det gäller t.ex. Göteborg. Var finns rädslan? För demokratiministern måste det vara prioriterat att föra inflytandefrågorna närmare människorna, eller hur?
Fru talman! Självklart arbetar jag med inflytandefrågor i många avseenden, också i andra funktioner än som ansvarig för demokratifrågor. Erfarenhetsspridning, som Rigmor Stenmark efterlyser, kan åstadkommas på flera sätt. Jag tror inte att regeringen alla gånger är den bästa aktören i sådana sammanhang. Om vi nu pratar om kommundelningar och svårigheter och möjligheter med sådana vill jag säga att det nog är en fördel om kommuner kan utbyta sådana erfarenheter med varandra. Förutom de insatser som regeringen och Demokratidelegationen har gjort för att sprida de goda exemplens makt - som faktiskt Tid för demokrati delvis handlar om - prioriterar kommunerna själva i dag, glädjande nog, demokratifrågor mycket mer än tidigare. De arbetar själva aktivt, bl.a. genom Kommunförbundet och Landstingsförbundet, just med att sprida goda erfarenheter - dåliga erfarenheter också för den delen. Jag tror därför att vi med de samlade insatser som i dag görs i Sverige faktiskt är på god väg att åstadkomma det som Rigmor Stenmark efterlyser, en livaktig diskussion och debatt där man lyfter fram goda exempel. Det gäller inte bara frågor kring kommundelningar, utan också många andra inflytandefrågor och demokratifrågor i Sverige i dag. Jag är övertygad om att det är en av förklaringarna till att vi under hösten 2001 och den här vintern har kunnat se ett trendbrott i människors inställning till politiskt och demokratiskt arbete. Det finns i dag en potential hos människorna som vi som är politiskt aktiva har att ta hand om. Vi har alla möjligheter att se till att det blir fler förtroendevalda, att det blir fler som aktivt är med och tar ansvar för demokratin i Sverige. Jag är övertygad om att den erfarenhetsspridning som Rigmor Stenmark efterlyser är ett av de goda exemplen som vi kan visa på.
Fru talman! Positiva exempel är viktiga i alla sammanhang. Om det är vi nog överens, demokratiministern och jag. Positiva exempel är ju föredömen för andra, och när det gäller den politiska verksamheten är det vi som redan i dag har förmånen att ha ett politiskt uppdrag som går före och visar vägen. Jag tror personligen att vi alltför lite berättar och torgför att det är roligt, intressant och stimulerande att vara med i samhällsarbetet. Ofta tror jag att människor runtomkring oss mer ser det här bjäbbandet, debatterandet och diskuterandet, och ibland har de också svårt att skilja mellan sak och person. Mitt roligaste uppdrag, om man nu kan gradera det, tyckte jag var att vara ordförande i en lokal centerkvinnoavdelning. Då fick jag jobba verkligt nära människor och människors vardag. Så var det också i jobbet som kommunalråd. Men nu har jag förmånen att vara här i riksdagen. Jag anser att det är ett förtroendeuppdrag som ger väldigt mycket, men jag inser också att det fordrar respekt för andra människor och vad andra människor ute i samhället ger till mig i form av frågor och vad de tycker att jag ska föra vidare t.ex. i en sådan här debatt till ministern. Så det är inte bara för att tillfredsställa mig själv som jag tar den här chansen. Nej, detta är en möjlighet att föra fram frågor från människor. Många frågor handlar just om demokrati. Det kommer t.ex. frågor om varför demokratiministern inte vill lyssna till och besluta i enlighet med människors önskemål. Vi vet ju att det har varit folkomröstningar och utredningar kring både kommun och länsbytesfrågor som har fått positivt utfall på en nivå, men när det har kommit till regeringen, till den sista beslutsnivån, har det blivit nej. Varför? Jag har många gånger undrat vad det egentligen beror på. Det kan ju inte bara bero på en ovilja; det tror jag inte. Kan demokratiministern ge mig ett svar och därmed även svara andra? När jag i första skedet tog del av demokratiministerns svar på min interpellation tolkade jag in en välvillighet när det gällde att både se och uppmuntra politiskt engagemang samt att få med fler förtroendevalda. Men varför ser man inte den tråden när det gäller att gå från ord till handling? Demokratiministern sitter ändå på den högsta nivån och har makten i sin hand i regeringsarbetet. Jag undrar om det behövs lagändringar för att det ska bli lättare att komma fram i enlighet med folkomröstningsresultat. Kan demokratiministern ge sitt bifall till Centerpartiet när vi anser att man ska bejaka kommundelningar grundade på de närmast berörda människornas vilja? Det innebär praktiskt att en kommundelning ska beviljas om det i en folkomröstning visar sig att det finns en majoritet för en delning i det område som kommer att bli den nya kommunen. I dag är det tvärtom; det krävs vanligen en positiv inställning från den odelade kommunen till en förändring av indelningen. Vi i Centerpartiet anser att det är otillfredsställande sett ur en demokratisk synvinkel. Det är ju på det här sättet väldigt svårt att få bifall till lokala initiativ. Frågan kvarstår alltså: Finns det möjligen hinder på vägen, och vari består då dessa hinder, för att vi ska få fler människor att få ett fördjupat engagemang i samhällsarbetet?
Fru talman! Ja, Rigmor Stenmark, det finns säkert många hinder på vägen till fördjupat deltagande. För oss handlar det säkert både om lagstiftningsåtgärder och om en förändrad attityd i våra partier kring hur vi jobbar och kring den maktkoncentration som i dag många gånger finns lokalt. Det handlar säkert om en mängd olika kompletterande åtgärder som behöver vidtas. Jag kan inte svara Rigmor Stenmark på den specifika frågeställningen om Centerpartiets detaljerade förslag till ändrad indelningslagstiftning på annat sätt än att jag tror att det i demokratin också är viktigt att vi ibland vårdar oss om det som innebär trögheter i systemet, det som handlar om att värna formerna. Dit hör, tror jag, vikten av att inse att demokrati för att leva också måste kunna leverera resultat, bl.a. välfärd, till kommuninvånarna. I det perspektivet tror jag att det är viktigt att vi inte diskuterar alldeles för mycket kring gränser utan mer kring innehållet i politiken. Det finns inga genvägar till politiskt engagemang. I grund och botten handlar det om att den politik som ett parti eller en politisk företrädare för måste handla om de viktiga frågorna. Det är där någonstans diskussionen måste börja. Det är då människors engagemang kan kanaliseras och spela roll i vardagen.
Fru talman! Vi börjar komma till slutet på den här debatten. Jag är övertygad om att den kommer upp igen, för det är nödvändigt. Jag tror att det är absolut nödvändigt att socialdemokraterna tänker om, dvs. inte krampaktigt håller fast makten här i Riksdagshuset och känner att man absolut måste besluta i detalj hur människorna ska ha det ute i landet. Det tycks inte vara så att demokratiminister Britta Lejon har satt sig in i Centerpartiets förslag. Vi har en motion som handlar just om demokrati. Ta och läs igenom den! Jag tror att man där kommer att finna saker som kan förena oss. Faktiskt tror jag det. Det gäller att sprida uppdragen, det håller jag med om, men det gäller också att människor själva ska kunna fatta beslut ute i landet. Vi här uppe ska naturligtvis vara med och stötta det, men till syvende och sist handlar det om att besluten ska fattas där de hör hemma. Det är beklagligt att människor inte har kusiner, släktingar eller grannar som är delaktiga eller har politiska uppdrag, som ministern säger i sitt svar. Men än mer bekymmersamt är ju att de själva inte vill gå in och ta ett politiskt ansvar - för det handlar också om ansvar. Jag skulle vilja vädja om att vi nu hjälps åt att ha respekt för varandra, att vi på allvar tar till oss varandras åsikter och försöker jämka så att det blir så bra som möjligt. Gränser tror jag är till för att sprängas. Vi får inte bara titta på länsgränserna och kommungränserna exakt som de alltid har varit utan måste se möjligheten i förändringsarbetet.

På fråga 1 vill jag svara att Baselkommittén för banktillsyn arbetar med ett förslag till nya regler beträffande kapitaltäckning. Som förslaget ser ut i dag innebär det att extern eller intern rating ska vara utgångspunkten vid bedömning av graden av risk i kreditinstitutens utlåningsverksamhet. För stater och lokala myndigheter som har befogenhet att ta ut skatt gäller dock liksom tidigare att risken kan få beräknas till noll när kreditinstitut använder extern rating vid bedömning av graden av risk. De nya reglerna kan träda i kraft tidigast år 2005. De nya Baselreglerna kommer inte, som förslaget ser ut i dag, att leda till några förändringar när det gäller riskviktningen av fordringar på svenska kommuner av de svenska kreditinstitut som använder extern rating vid bedömning av graden av risk. Det pågår fortfarande diskussioner inom Baselkommittén om utformningen av mer komplexa modeller som kreditinstituten kan använda. I förslaget kommer krav att ställas på kapitaltäckning för operativa risker. Jag bedömer att som Baselkommitténs förslag ser ut i dag kommer det inte att påverka de svenska kommunerna. Det innebär att det framtida behovet av särskilt stöd till ekonomiskt utsatta kommuner kommer att styras av andra faktorer än de som finns i Baselkommitténs förslag. Sådana faktorer kan vara en fortsatt befolkningsminskning i delar av landet eller plötsliga förändringar i näringslivet som påverkar den lokala arbetsmarknaden negativt. Jag ser inte något behov av att göra någon särskild analys av behovet av framtida insatser för utsatta kommuner just utifrån de nya Baselreglerna. På fråga 2 vill jag svara att jag kan konstatera att den bedömning av rapporten som jag gjorde i det stora hela delas av finansutskottet. Det kan även framöver finnas behov av att vid sidan av de generella statsbidragen och utjämningssystemet stödja kommuner och landsting i en särskilt svår ekonomisk situation. Finansutskottet har motsatt sig den avveckling av anslaget för särskilda insatser som Riksdagens revisorer föreslagit. Jag delar inte revisorernas analys att det allvarligaste problemet skulle vara att stödet riskerar att skapa incitamentsproblem för kommunerna. Jag delar heller inte revisorernas kritik över att regeringen valt att tidigarelägga 25 % av utbetalningen av det stöd som Kommundelegationen föreslog. Risken för att det skulle skapas incitament för att inte genomföra neddragningar motverkas av att en speciell utredare tillsatts för att följa upp de överenskomna avtalen. Tidigareläggningen ska ses som ett viktigt stöd för att de nödvändiga neddragningarna görs på ett ansvarsfullt sätt, bl.a. för att klara de kostnader som omställningen i sig ger upphov till. I revisorernas rapport sägs att vetskapen om att staten explicit eller implicit ställer en finansiell garanti kan öka kommunernas risktagande. Jag vill framhålla att det stora flertalet kommuner som sökt stöd från anslaget för särskilda insatser, från att det inrättades 1996, har fått avslag på sina ansökningar. Det sker en noggrann och restriktiv prövning innan ett beslut om ett eventuellt stöd fattas. En begäran om stöd prövas mot kommunens egna ekonomiska förutsättningar. Endast kommuner med en särskilt svår ekonomisk situation kommer därför i fråga för stöd. En ytterligare förutsättning för stöd är att de förhållanden som ligger bakom kommunens svaga ekonomi inte är sådana att de på kort sikt kan påverkas av kommunen själv och att kommunen vidtagit nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med sin ekonomiska situation. Jag måste samtidigt konstatera att revisorerna i rapporten framhåller att handläggningen av statens stöd till kommuner och landsting med ekonomiska problem varit omsorgsfull och att underlagen varit objektiva. Av rapporten framgår också att de ekonomiska bedömningar som legat till grund för beslut om stöd bygger på väl etablerade metoder och är av god kvalitet. På fråga 3 vill jag svara att regeringen inte avser att ta initiativ till att ändra riskvikten för kommunerna. Däremot avser regeringen att återkomma senare under våren med förslag med anledning av Ekonomiförvaltningsutredningens förslag. Regeringen anser att det är viktigt att ställa höga krav på kommunernas ekonomiska hushållning.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill för dem som tar del av debatten gärna åberopa min ganska utförliga interpellation till läsning eftersom den innehåller en hel del bakgrundsinformation. Fru talman! Hur undviks framtida finansiella kriser inom kommunsektorn? Så skulle man ha kunnat rubricera min interpellation som alternativ till den givna rubriken. Min utgångspunkt är nämligen vikten av att vi får genomgående välskötta svenska kommuner. Då måste incitament byggas upp som stöder förekomsten av sådana kommuner och som motverkar förekomsten av finansiellt vanskötta kommuner. Regeringen har å sin sida satt i sjön en ordning där välskötta kommuner och andra kommuner genom minskade statsbidrag tvingas finansiera misskötta kommuner genom den s.k. akutverksamheten. Vi borde ha en regering som inser betydelsen av att ge kommunerna tydliga signaler och klara spelregler så att de själva kan, och självklart ska, ta ansvar för sina ekonomier. Det svar jag har fått visar att den nuvarande regeringen ännu inte har den insikten. En rad ganska enkla åtgärder skulle kunna omsättas för kommunsektorn. Det är egentligen bara att gå till vad som gäller för företag och enskilda människor i dag. Vi skulle kunna få en framtida fungerande kreditvärdering, rating, av alla kommuner, vilket skulle kunna ge signaler till kommuner och deras intressenter när finansiell ohälsa är på väg och därmed på ett tidigt stadium, innan någon kris har uppstått, ge tydliga incitament för åtgärder som sedan skulle ge önskat resultat. Kreditgivarna skulle då tvingas till en undersökningsplikt när de upplever att de faktiskt tar en kreditrisk när en kommun med dålig finansiell hälsa ytterligare skuldsätts - som t.ex. finansierar sin löpande drift med lån. Jörgen Andersson har avlämnat visar tydligt att det är högst olika kommuner som är vanskötta och att det är snarast ett gemensamt kännetecken för dem att de har, eller har haft, en svag, otydlig eller handlingsförlamad ledning. Det är då viktigt att de på ett tidigt stadium får ett instrument med handfasta och tydliga signaler för att förhindra ett sådant moras. Jörgen Andersson skriver i sin utredning att kreditvärdering kan vara ett väl så bra medel. Sedan har han likväl inte på något sätt utvecklat idén om en marknadslösning. Jag hävdar att det system som ger incitament att prissätta även kommunkrediter med hänsyn till risk skulle vara betydligt mer hållbart och samhällsekonomiskt effektivt än dagens system där vi lär kreditgivarna att betrakta kommunkrediter som riskfria. Det skulle ge incitament till väljarna att efterfråga också bra kommunledningar och därmed söka säkerställa en god ekonomisk hushållning på ett effektivt sätt. Ett sådant synsätt kan sättas i relation till föreslagna krångliga statliga regler som dessutom saknar sanktion. Jag måste dessvärre tolka kommunministerns svar på mina frågor att han ännu inte inser att Baselkommitténs regler för kapitaltäckning, som också i Sverige skulle kunna innefatta kommunkrediter, totalt skulle kunna vara ett verksamt alternativ att undvika de framtida kommunakutinsatser som regeringen uppenbarligen anser som självklara. Fru talman! Till sist skulle jag vilja vara något positiv också och ställa en avslutande fråga. Jag gör det i nästa inlägg.
Fru talman! Jag har anmält mig till debatten med anledning av Lennart Hedquists andra fråga och hans angrepp på kommun och bostadsakuten och det förakt han visar de kommunpolitiker som har det absolut tuffaste jobbet som politiker i det här landet kan ha, nämligen de politiker som arbetar i kommuner som har utsatts för en oerhört kraftig strukturomvandling. Lennart Hedquist är från Uppsala. Jag är från Örebro. De är bägge två universitetsorter. Det går bra för orterna. Det finns en hygglig utveckling av skatteunderlaget och inflyttning av ungdomar osv. I det län jag jobbar i finns också Bergslagen. Där finns Karlskoga. Det är den kommun som under kriget tog det stora ansvaret för försvarsmaterielen. För inte så länge sedan fanns 10 000 anställda i försvarsmaterielindustrin. Nyligen gick det att konstatera att kommunen förra året förlorade 476 invånare. Kommunen har en åldersstruktur med väldigt många gamla - beroende på det som hände under kriget. Åk någon mil därifrån till Degerfors och se strukturomvandlingarna på Ovako. Man har jobbat oerhört framgångsrikt, men det har varit väldigt stora rationaliseringar i industrin. Man har tappat folk. Eller åk norrut till Kopparberg. Lennart Hedquist kan sätta sig bredvid kommunalrådet Kitty Melin Strandberg och lyssna på hur hon har jobbat. Det är en av de kommuner som har fått mycket pengar från kommunakuten. De jobbar där väldigt hårt. De skär ned administrationen med över 20 %. De tvingas lägga ned skola efter skola. Det är naturligt att göra så där eftersom antalet barn har minskat. Det är inga valhänta politiker som jobbar där. De har mycket kraftfullt skurit i äldreomsorgen - för tufft tycker många - i kommuner som har en oerhört svår situation. Jag ska erkänna, Lennart Hedquist, att jag blev ganska chockad när jag läste Riksdagens revisorers rapport. Först kom pressmeddelandet där Riksdagens revisorer jämförde Bostadsdelegationens arbete med Bankstödsnämnden. Man undrar om revisorerna också är från Uppsala. Ser de inte strukturomvandlingarna? Tror de att detta går att jämföra med de tillfälliga finansiella kriser och den galenskap som fanns inom bankvärlden i slutet av 80-talet? Ser de inte de mycket stora strukturförändringarna? De finns i Sverige, och de finns i hela Europa. Vad vi ska göra i det här huset är att bistå kommunerna i den positiva utveckling som sker. Det sker också mycket positivt i en kommun som Karlskoga med stöd av en mycket kraftfull kommunledning. Kom inte och säg, Lennart Hedquist, att vi kastar bort pengar när vi stöttar Karlskoga, Degerfors, Laxå, Ljusnarsberg, Hällefors och många andra kommuner. Det handlar inte om kommunpolitikerna utan det handlar om villkoren för de människor som ska leva i dessa kommuner och som har samma rätt som vi uppsalabor och örebroare att ha en bra service och ett bra liv i sina kommuner.
Fru talman! Jag har också reagerat mot många av de uttryckssätt och den syn som speglas i Lennart Hedquists interpellation. Jag tänker på uttryck som t.ex. saknaden av incitament hos kommuner att medverka till god ekonomisk tillväxt - precis som om inte kommunalmännen i landet, också i de delar av landet som tappar befolkning, kämpar med näbbar och klor för att åstadkomma tillväxt och utveckling i sina hemkommuner. Jag tror inte att jag har träffat en enda kommunalman - jag reser mycket i Kommunsverige - som inte arbetar hårt med utvecklingsfrågorna. Det är en överlevnadsfråga för den egna kommunen att försöka stoppa befolkningsminskningen och få till stånd en positiv sysselsättningsutveckling. Sådana uttalanden ger uttryck för en misstro mot hårt arbetande kommunalpolitiker runtom i landet. Jag reagerar också när Lennart Hedquist i sin interpellation säger att regeringen styrs av en röstköpsverklighetsbild. Det är inte regeringens ingång. Vi ägnar stor omsorg om att se till att kommuner som är mitt uppe i strukturomvandlingen kan genomföra en anpassning av sin kommunala verksamhet i någorlunda ordnade former. Jag vill än en gång - jag gjorde det i mitt interpellationssvar - referera vad Riksdagens revisorer faktiskt också säger i sin rapport, att handläggningen av statens stöd till kommuner och landsting med ekonomiska problem varit omsorgsfull och att underlagen varit objektiva. Det har inte varit någon röstköpspolitik, utan vi har gått mycket noggrant till väga för att göra en bedömning av i vilka fall det är motiverat att staten går in och stöder den nödvändiga strukturomvandling som många av kommunerna är mitt uppe i. Lennart Hedquist och jag har diskuterat utjämningssystemet många gånger, och vi kan ha olika syn på det. Men även om vi har ett utjämningssystem, och även om vi har statsbidrag som är generellt inriktade, kommer det framöver också att krävas resurser för att bistå kommuner som hamnar i en särskilt besvärlig situation. Det kan gälla till följd av att man får tomma lägenheter när befolkningen krymper, och det kan gälla av andra orsaker. Det synsätt och det närmast, som jag vill uttrycka det, förakt för hårt arbetande kommunalpolitiker runtom i landet som Lennart Hedquist i interpellationen ger uttryck för tycker jag är något upprörande.
Fru talman! Jag är något förvånad över att man kan tolka min interpellation på det sätt som görs här. Jag är i hög grad medveten om de många oerhört hårt arbetande kommunalmän som finns i väldigt många svenska kommuner. Jag vet att de efterfrågar tydliga och klara spelregler från staten. Jag är också medveten om att det här egentligen inte är en partipolitisk fråga. Det finns väldigt många duktiga socialdemokratiska politiker i sådana kommuner som Inger Lundberg tog upp, som har svåra strukturproblem, som tar tag i sina problem och ser till att de kommunerna fungerar väldigt bra utifrån sina förutsättningar. Samtidigt finns det många kommuner i landet - jag tycker att vi ska tala klartext - som faktiskt är finansiellt misskötta. Det kan också vara kommuner med väldigt bra förutsättningar som inte sköts på ett bra finansiellt sätt. Det är av den anledningen som det är viktigt att få en kreditvärdering av kommunerna, så att kommunmedborgare och andra intressenter på ett tidigt stadium får kännedom om att finansiell ohälsa är på väg. Om man får ett sådant signalsystem kommer vi inte att behöva den typ av akutverksamhet som regeringen har tvingats bygga upp på senare tid och som skapar en orättvisa mellan kommuner, nämligen de som har lyckats reda ut sina problem på egen hand och de som säger att de kan gå till staten och få dem lösta. Det är den problematiken det här siktar på att klara ut, att vi i största allmänhet ska få incitament till välskötta svenska kommuner. Jag vill då ställa den fråga till statsrådet som jag hade tänkt avsluta mitt förra inlägg med. Statsrådet säger att regeringen anser att det är viktigt att ställa höga krav på kommunernas ekonomiska hushållning och att man där tydligen ska återkomma med förslag. Men jag vill veta mer konkret: Vad tänker regeringen föreslå för att säkerställa att vi får i finansiellt hänseende välskötta kommuner? Det är ju sådana kommuner som är själva grunden för en god kommunal service gentemot medborgaren och för att den kommunala servicen fungerar väl. Det är illa om vi bygger upp system som leder till att vi får finansiellt ohälsosamma kommuner. Det räcker redan om det finns ett tiotal eller tjugotal sådana för att det ska bli problem. Det är därför man måste skapa sådana strukturer att alla kommuner har incitament att hushålla väl.
Fru talman! Det är möjligt att Lennart Hedquist kan säga snälla saker om kompetenta kommunalråd. Men det är ändå klart att Moderata samlingspartiet har sagt nej till Bostadsdelegationen och nej till Kommundelegationen.

Lennart Hedquist borde likaväl som jag vara medveten om att många av de bostadsområden som finns ute på mindre orter i landet byggdes för stora grupper ungdomar, som gick och jobbade på bruket och på närmaste verkstad. De var utmärkta och fungerade väl där. Dessa ungdomar är i dag i Örebro, Stockholm och Uppsala på högskoleutbildning. Samtidigt har man tappat stora grupper befolkning. Det är inte dålig skötsel som gör att det finns tomma lägenheter i kommuner som Hällefors och Ljusnarsberg, utan det är strukturomvandlingar. Det är baske mig inte god skötsel som gör att det är brist på lägenheter i Stockholm i dag och att t.ex. Stockholmsföretagen är oerhört solida och egentligen borde använda sitt kapital för att bygga för de ungdomar som finns här. Nej, Lennart Hedquist! Man märker både i ord och framför allt i gärning att Moderata samlingspartiet anser att "har man otur i strukturomvandlingen får befolkningen skylla sig själv".
Fru talman! Jag ska inte ge mig in på skatteutjämningsdebatten, för den har Lennart Hedquist och jag fört många gånger. Vi kommer säkert tillbaka till den. Socialdemokratin har en mycket bestämd uppfattning när det gäller Sveriges utveckling, och det är att se till att vi kan garantera en ungefärlig likvärdig vård, omsorg och skola i hela landet. Jag säger hela landet, för även i kommuner som drabbas av befolkningsminskning och strukturomvandling måste vi kunna upprätthålla en likvärdig service när det gäller vård, skola och omsorg. Tar vi då inte ansvar för de ekonomiska konsekvenserna av en plötslig strukturomvandling får vi svårt att klara det åtagandet. Går vi inte in nu och tar ett ansvar på nationell nivå för de stora problem som finns inom de kommunala bostadsföretagen i kommuner som har tappat befolkning kraftigt och som har fått tomma lägenheter slår det ju direkt på de vanliga kommunala verksamheterna, när det gäller vården av de gamla och skolans utveckling. Det är självklart att vi på den nationella nivån måste ta ett ansvar. Det räcker inte i sådana lägen med utjämningssystemet, hur sofistikerat det än är. Jag tror att kommunalpolitiker runtom i landet, och även långt in i borgerliga kretsar, är väldigt oroade för vad som skulle hända om Moderaterna satt i regeringsställning och fick igenom sin politik. Det innebär nej till bostadsstöd och bostadsinsatser för att klara de kommunala bostadsbolagens situation, nej till Kommundelegationen, neddragning av statsbidragen till kommuner och landsting med 14 miljarder kronor samt ett kraftigt urholkat utjämningssystem. Det skulle verkligen få dramatiska effekter för många kommuners möjligheter att upprätthålla en god ekonomisk hushållning runtom i landet. Det är nog lite för tidigt att ge ett svar på Lennart Hedquists fråga. Vi har haft Jörgen Anderssons utredning ute på remiss, och vi ska nu börja summera remissvaren och sedan göra en bedömning av vilka åtgärder som kan bli nödvändiga när det gäller kommunallagens ekonomikapitel, för att se till att vi garanterar en god ekonomisk hushållning framöver, men kanske också skapa lite större flexibilitet i balanskravet. Med det menar jag att man kanske inte behöver se varje år som ett balansår, utan kan se det med lite större flexibilitet. Vi återkommer till den frågan. God ekonomisk hushållning är centralt för en kommun om man ska kunna möta konjunktursvackor och om man ska kunna se till att på ett uthålligt sätt garantera en god kommunal service.
Fru talman! Många av de ekonomiska problem som finns i landets kommuner hänför sig till att det har varit en dålig kreditvärdering när lån har beviljats till kommunerna. På det viset har många kommuner gett sig in på olika typer av investeringar som utifrån deras situation inte har varit riktigt rimliga. Nu kommer det surt efter. Hade man på den tiden haft en kreditvärdering för kommunsektorn, på samma sätt som man har för andra sektorer, hade man kanske kunnat förutsätta att det hade blivit annorlunda. Min fråga är närmast varför kommunministern värjer sig emot att införa den typen av lösningar - man kan kalla dem marknadslösningar - även för kommunsektorn. Kommunerna, och inte minst kommunmedlemmarna, skulle på ett tidigt stadium kunna få signaler om att finansiell ohälsa var på väg, så att man i tid skulle kunna vidta de åtgärder som väldigt många kommuner som har blivit utsatta för detta i efterhand har fått lov att vidta. Det har varit relativt drastiska verkningar i enskilda fall. Min utgångspunkt är - det har jag sagt i väldigt många sammanhang - att vi måste ha ett utjämningssystem som är robust och som fungerar väl. Det är en annan sak att det utjämningssystemet inte bör vara uppbyggt så att kommunerna ska finansiera varandra, utan uppgiften att svara för utjämningen är statlig. Den ska ta hänsyn till så många faktorer att man enbart ska behöva tillgripa extraordinära insatser när en kommun helt oförskyllt råkar illa ut. Dagens akutverksamhet har av många kommuner uppfattats så, att man har kunnat chansa och lämna in en ansökan. Går det så går det. Det är en verksamhet som Riksdagens revisorer med rätta har reagerat emot. Man har sagt att vi inte kan ha det så.
Fru talman! Jag måste än en gång nämna vad Riksdagens revisorer skrivit: Handläggningen av statens stöd till kommuner och landsting med ekonomiska problem har varit omsorgsfull, och underlagen har varit objektiva. Så står det i Riksdagens revisorers bedömning. Det är inget godtycke. Jag kan försäkra Lennart Hedquist - jag träffar människor från dessa kommuner - att det inte finns några kommuner som chansar eller som tycker att det är särskilt roligt att begära stöd för att klara en omstrukturering under ordnade former, så att personalen inte blir lidande i onödan. Man vill klara omställningkostnaderna. Det är inte så att man gör det med glädje. Vi har ett politiskt ansvarsutkrävande i valen. Då får man redovisa sitt fögderi. Jag är övertygad om att Stockholms läns landstings nuvarande ledning kommer att tvingas redovisa sitt fögderi i valrörelsen, med ett samlat underskott som kanske uppgår till 9 miljarder kronor för fyra år. I en sådan ekonomisk situation sänker man skatterna. Ansvarstagandet och väljarnas dom kommer på valdagen. Om vi skulle gå in för en annan riskviktning för Kommunsverige när det gäller krediterna och lämna den nollviktning som vi har i dag - vi utgår ifrån att det inte kommer att förändras i och med Baseldirektiven - leder det till kraftigt ökade kreditkostnader för väldigt många kommuner i landet. Jag tror likväl inte att vi hade kommit ifrån att vi måste ha resurser för att ibland kunna stödja kommuner som plötsligt drabbas av en dramatisk strukturomvandling. Det hade vi inte kommit undan, även om vi hade förändrat riskviktningen. Vi hade bara dragit på oss ökade lånekostnader för Kommunsverige.

Fru talman! Sven Brus har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med de orimliga effekter höjda taxeringsvärden på fastigheter fått på arvsskatten. Den som får ett arv eller en gåva är skattskyldig. Vid arvs och gåvobeskattningen värderas fastigheter som huvudregel till det taxeringsvärde som gällde året före dödsfallet respektive gåvoåret. Taxeringsvärdena för småhus har i princip varit oförändrade sedan år 1997. År 2001 har en omräkning av taxeringsvärdena för småhus skett. Reglerna vid arvs och gåvobeskattningen är så utformade att de nya taxeringsvärdena kommer att slå igenom i de fall skattskyldighet inträder efter utgången av år 2001. Jag är medveten om det problem Sven Brus tar upp när det gäller höjda taxeringsvärdens effekt på arvsskatten samt de konsekvenser detta kan få för dödsbodelägarna. En allmän utgångspunkt är att beskattningen ska vara rättvis och att reglerna inte ska leda till kringgåendemöjligheter.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Syftet med denna interpellation har varit att få diskutera med finansministern någonting som många människor upplever som mycket osäkert och närmast traumatiskt, nämligen hur man ska klara av att behålla den bostad man har haft, kanske i årtionden, när ens maka eller make avlider. Det är en fråga som verkligen berör människor mitt i en för övrigt omtumlande livssituation. Finansministerns ytterst kortfattade svar gör mig både besviken och en aning förbryllad. Finansministern säger sig vara medveten om problemen. Jag frestas att säga som min dotter brukar säga: Och? Och sedan, då? Ministern säger att en allmän utgångspunkt är att beskattningen ska vara rättvis och att reglerna inte ska leda till kringgåendemöjligheter. Vem ifrågasätter rättvisa regler och skydd mot fusk? Att inte kunna fuska är inte det stora bekymret för änkan som ska ärva villan när maken har gått bort. Rättvisa ska jag återkomma till. Fru talman! Jag hade inte förväntat mig att Bosse Ringholm skulle komma till debatten med färdiga förslag till en reformering av arvsbeskattningen. Det hade i och för sig varit bra, men det hade varit att vänta sig för mycket. Men visst är jag lite besviken över att finansministern i svaret bara sträcker sig till att nämna att det finns en medvetenhet om problemen. Det finns inte ens en kort mening om minsta lilla ambition att förändra någonting. Någon liten antydan om ett utredningsinitiativ eller någon liten ansats om att man vill titta på problemet hade jag kanske ändå hoppats på, men allt sådant lyser med sin frånvaro. Ministern ägnar sitt korta svar åt att beskriva de regler som vi alla redan känner till. Han säger sig som sagt vara medveten. Reglerna ska vara rättvisa, säger finansministern. Rättvisa för vem? Låt mig få ta ett konkret räkneexempel. Det är inget extremt sådant, utan det gäller en mycket relevant situation. Låt oss ta en villa, kanske i Stockholmsområdet, som i dag är taxerad till 700 000 kr. En make ärver halva, dvs. 350 000. Från detta dras grundavdraget på 280 000 kr. Kvar blir då 70 000 kr att beskatta. Arvsskatten blir 7 000 kr. Det är rimligt, kan man tycka. Men år 2001 åker taxeringsvärdet upp till, låt oss säga, 1,3 miljoner. En efterlevande får då betala skatt på halva beloppet, dvs. 650 000. Efter grundavdraget beskattas 370 000 kr i olika skikt, och skatten blir till sist 44 000. Man går från 7 000 till 44 000. Det är som sagt ett ganska ordinärt exempel. Det skulle gå att hitta betydligt värre och mer uppseendeväckande utfall. Jag har en annan fråga som rör grundavdraget. Det ligger i dag på 280 000. Det har naturligtvis betydelse i sammanhanget. Grundavdraget höjdes senast 1992 och har alltså varit oförändrat i tio år. Om utvecklingen hade följt konsumentprisindex borde grundavdraget i dag vara 314 000. Nu vet vi att taxeringsvärdena på fastigheter har ökat betydligt mer än konsumentprisindex. Sammantaget har det alltså blivit dyrare att ärva sin make eller maka på grund av att grundavdraget inte hängt med i ökningstakten för fastighetsvärdena. Fru talman! Inte ens en liten översyn av grundavdraget vill finansministern avisera i det här sammanhanget. Eller kan det finnas en ansats till att låta den här medvetenheten också leda till någon form av åtgärd?
Fru talman! Det framgår ju av budgetpropositionen att regeringen har för avsikt att senare tillsätta en särskild utredning som ska se över just fastighets och förmögenhetsbeskattningen, som är nära besläktad med den här diskussionen. Själva grundproblemet har ju varit att vi framför allt de senaste två tre åren har haft en väldigt snabb utveckling av fastighetspriserna i framför allt storstadsområdena. Under en stor del av 90-talet hade vi det nästan omvända förhållandet. Framför allt i delar av landet har vi haft t.o.m. fallande priser. Detta har lett till att de justeringar som har gjorts av fastighetsskatten eller senare av förmögenhetsskatten exempelvis har inneburit att en stor del av landet har fått sänkta kostnader, framför allt via de lägre skattetal som vi har på fastighetsskatten men också via de höjda fribeloppen i förmögenhetsbeskattningen. Vi har under kort tid faktiskt minskat antalet personer som kommer i fråga för förmögenhetsskatt från ungefär 700 000 till nästan hälften. Jag har i mitt svar sagt att jag också är medveten om att arvs och gåvobeskattningen kan tas in i den här diskussionen. I skattefrågor är det dock alltid enkelt att isolera ett enskilt område och säga att det finns argument som talar för att man kan göra förändringar på ett enskilt område. När det gäller skattefrågor har man dock i allra högsta grad anledning att försöka se till helheten. Det är anledningen till greppet att se över fastighets och förmögenhetsskatten, som vi har bedömt som det som är mest aktuellt och mest akut att se över. Jag är medveten om att det på en rad andra områden som gäller kapitalbeskattningen, alltså inte bara gåvobeskattningen utan också annan kapitalbeskattning, pågår ett visst översynsarbete. Det finns skäl att räkna in också det översynsarbetet i detta sammanhang. Det är väldigt viktigt att vi för framtiden kan skapa stabila baser för våra skatteintäkter. Jag räknar med att detta utredningsarbete ska kunna avslutas senare i år. Jag vill naturligtvis också få till stånd en diskussion om de beständiga skattebaser som vi behöver ha för våra intäkter för framtiden, och i det avseendet har vi just nu prioriterat fastighets och förmögenhetsbeskattningens översyn.
Fru talman! När man debatterar med finansministern om fastighetsskatter och i det här fallet arvsskatter får man det intrycket att finansministern ser på skattebasen som en enda stor grå massa. Det är något slags kollektivt genomsnittstänkande. Det kom till uttryck också i det senaste inlägget att man på vissa håll har fått sänkta värden och sänkta skatter och att det någonstans i helheten jämnar ut sig. Bosse Ringholm inför ett exempel där arvsskatten skulle fördubblas sex gånger på grund av en situation med höjda taxeringsvärden. Då svarade finansministern ungefär så här: Jag har inte sett generellt att statens intäkter från arvsskatten skulle ha sexdubblats. När det gäller fastighetsbeskattningen brukar Bosse Ringholm peka på att det finns några som får sänkt skatt. Det argumentet kom fram också här i dag. Det skulle med andra ord jämna ut sig på något sätt. Nu är inte en skattebas som den här ett opersonligt kollektiv, utan den består av ett antal enskilda individer och hushåll. Det är inte skattebaser som drabbas, Bosse Ringholm, utan enskilda människor, som har byggt upp sina egna hem, ofta under stora uppoffringar. De har skaffat sig villa för att bo i den och inte som spekulationsobjekt. Under årens lopp har området där de bor blivit attraktivt för många, så att priserna har skjutit i höjden och med det taxeringsvärdena. Så händer då det som inträffar i livet, att maken eller makan avlider, och den efterlevandes livssituation förändras i många avseenden. Ovanpå detta läggs att man på grund av en fullständigt orimlig arvsbeskattning kan tvingas att lämna det gemensamma hem som man har byggt upp. Det är inte den stora och diffusa skattebasen som det handlar om utan om de enskilda människorna. Nu säger ministern att han är medveten om problemen och talar om en total översyn, men det måste också leda till någon form av åtgärd. Finansministerns egen statssekreterare säger faktiskt i dag i Svenska Dagbladet att departementet inte tänker ta något initiativ till att utreda frågan om arvsskatten. Detta är direkt taget ur Svenska Dagbladet. Det skulle vara intressant att höra om finansministern vill bekräfta eller dementera det uttalandet av statssekreteraren. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Svenska Dagbladet just i dag när vi debatterar det här också berättar att Vänsterpartiet har kommit på bättre tankar när det gäller arvsbeskattningen. Jag undrar om finansministern möjligen gör någon reflexion med anledning av det utspelet, som visar på att det finns en majoritet i den här kammaren som sträcker sig längre än till att man bara är medveten om ett problem.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig på vilket sätt jag har analyserat konkurrensmöjligheterna för det privata näringslivet om arbetsgivaravgiften enbart sänks för kommuner och landsting. I början av november föreslog jag att kommuner och landsting skulle få ett extra stöd för att kunna tidigarelägga anställningar. Efter bl.a. överläggningar med kommun och landstingsförbunden har nu en teknisk utformning av stödet tagits fram. Stödet föreslås bestå av två delar: en generell del och en del som ges till kommuner och landsting som ökar sin sysselsättning mellan 2001 och 2002. Beloppen ges ut genom en kreditering på skattekontot för kommunen eller landstinget. Stödets storlek föreslås beräknas utifrån dels lönekostnaden för verksamheter som bedrivs i egen regi, dels en schablonmässigt uppskattad lönekostnad för verksamheter som utförs på entreprenad. Den generella delen av stödet beräknas motsvara en procentenhet av arbetsgivaravgifterna som hänför sig till dessa sammanlagda lönekostnader. Den andra delen ska motsvara hela kostnaden för arbetsgivaravgifterna som hänför sig till sysselsättningstillskottet både i verksamhet som bedrivs i egen regi och som utförs på entreprenad. Ett extra stöd till kommuner och landsting utformat på detta sätt medför inga försämrade konkurrensmöjligheter för det privata näringslivet.
Fru talman! Jag tackar finansminister Bosse Ringholm för svaret på min interpellation om konkurrensmöjligheterna för det privata näringslivet om arbetsgivaravgiften sänks endast för kommuner och landsting. Förslaget går enligt statsrådet ut på att ge kommuner och landsting rabatt på arbetsgivaravgifterna när de anställer under år 2002, och de som dessutom ökar antalet anställda skulle helt slippa avgift för varje anställning som innebär en ökning av personalen. Kritiken blir stor exempelvis mot att privata företag som har vårduppdrag eller andra kommunala uppdrag helt skulle ställas utanför och inte få del av rabatten. Frågan är om det över huvud taget skulle var förenligt med EU:s konkurrensregler. Statsminister Göran Persson har då uttalat: Blir kommunernas ekonomi bättre av förslaget bör också privata entreprenörer i kommunal service kunna dra nytta av det. Då får kommunerna bättre förutsättningar att hantera relationerna med de här bolagen. Statsministern säger vidare enligt TT den 22 november förra året att regeringen inte kommer att lägga sig i hur kommunerna använder pengarna. Det anmärkningsvärda är att vi kristdemokrater i vår budget anvisar 3 miljarder extra till kommuner och landsting men att regeringspartierna röstat nej till detta. På socialdemokraternas kongress påvisades just behovet av denna extra summa till kommunerna. Fru talman! Det verkar som om finansministern fått skrämselhicka av den verkliga arbetslösheten. 125 000, och den tendensen har fortsatt. Den verkliga arbetslösheten är gigantisk. I Dagens Industri i dag finns uppgifter om att AMS av generaldirektören uppmanas att göra av med Då undrar man ju: Vad är det regeringen vill dölja för svenska folket? Är det en misslyckad arbetsmarknadspolitik? Nu försöker Bosse Ringholm i ett kort interpellationssvar att nyansera förslaget och påstår att den nya utformningen inte medför försämrade konkurrensmöjligheter för det privata näringslivet. Men om man sätter luppen på förslaget inser man snart att det kommer att innebära försämrade konkurrensmöjligheter. En generell del ska ges till kommuner som ökar sin sysselsättning mellan åren 2001 och 2002, och beloppen ges genom en kreditering på skattekontot för kommunen eller landstinget. Kanske kan detta riksdagsbeslut fattas först i maj i år, och kommunerna är då för länge sedan klara med sina budgetar. Vågar de då lita på detta besked och anställa utanför budgeten? Min fråga till finansministern, som jag vill ha ett ja eller nej till svar på, är: Kommer de privata entreprenörerna att också få sänkt arbetsgivaravgift, eller är de bara med i själva beräkningsunderlaget?
Fru talman! Om Ulla-Britt Hagström hade lyssnat noga på mitt interpellationssvar hade hon hört att jag sade att den tekniska konstruktionen är sådan att vi räknar in i underlaget för den skattesänkning som kommuner och landsting får både den lönesumma som finns i kommunen och den lönesumma som upphandlas av kommunen, om det nu är en privat entreprenad, en kooperativ entreprenad eller någonting annat. Därför finns det ingen olikhet i behandlingen av den egna kommunala verksamheten och den entreprenadverksamhet som man upphandlar. Där är den tekniska utformningen då helt neutral, och det borde väl rimligen tillgodose Ulla-Britt Hagströms intresse på den här punkten. Sedan är jag kanske något förvånad över att Ulla Britt Hagström inte har upptäckt vad alla andra har upptäckt, nämligen att vi sedan ett år tillbaka har en kraftig konjunkturdämpning, i USA framför allt. Denna kraftiga konjunkturdämpning har drabbat Europa och även påverkat svensk ekonomi sedan ett år tillbaka. Det borde rimligen Ulla-Britt Hagström ha insett, och att det också motiverar, precis som jag också har sagt i mitt interpellationssvar, att regeringen i det här läget, efter den kraftiga amerikanska konjunkturdämpningen, vill se till att vi kan motverka den genom att bl.a. ge kommuner och landsting ytterligare 3 miljarder kronor som gör att de kan tidigarelägga anställningar under det här året. I en del fall, när det är kommuner som inte har de här resurserna, kan det säkerligen vara en god hjälp till att kommunerna kan undvika att i stället behöva säga upp personal, vilket man kanske hade tvingats till i många glesbygdskommuner med en vikande ekonomisk utveckling och ett vikande befolkningsunderlag. Därför är det här förslaget viktigt för alla Sveriges kommuner; för dem som har möjlighet att nyanställa och öka sysselsättningen men också för dem som i första hand försöker slå vakt om den kommunala sysselsättningen.
Fru talman! Tack Bosse Ringholm! Jag har inget emot Bosse Ringholms ambitioner för kommunerna, men sättet. Om det nu finns i underlaget, om konkurrensneutralitet ska gälla, då måste ju antingen privata företag ha samma ersättning eller så måste kommunen aktivt välja att höja schablonen för entreprenörerna. Bosse Ringholm svarar att privata får samma ersättning, men följer det direktiven, eller är det ett svar som anses täcka vad kommunerna kan göra? För i så fall måste kommunen aktivt välja att höja schablonen för entreprenörerna. Och hur gör kommunerna med avtal som redan är tecknade; ska de rivas upp? Nya entreprenörer får ju möjligheten i avtal, men alla kommuner har inte förstått att de måste kompensera ens för de 6 % högre utgifterna för moms. Kommunen måste nu också återigen lita på retroaktivitet, och det innebär ju också en risk för temporär satsning. Kan kommuner och landsting behålla personalen, eller måste de säga upp efter en kort tid? Det är ju mycket viktigt att upprätthålla kvaliteten inom vård, skola och omsorg, och det menar också ansvariga för Kommunförbundet och Landstingsförbundet, Ilmar Reepalu och Lars Isaksson. Kommunförbundets chefekonom har i ett uttalande, refererat i Dagens Nyheter, sagt följande: "Kommunerna kommer definitivt att avstå från att lägga ut ytterligare verksamhet på entreprenad under nästa år, i och med att man får en 30-procentig rabatt om man gör det själv". Är det kanske det som är meningen: att kväva entreprenader och alternativ? Som ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet känner jag starkt för att förbättra kvinnors arbetsmarknad, och utvecklingen för kvinnor ligger mycket i att utveckla entreprenader och andra alternativ just inom vård, skola och omsorg, där kvinnorna i dag har en bred bas. Det kan bidra till att bryta den starkt könsuppdelade arbetsmarknad som vi har i dag, med kvinnor inom den offentliga sektorn och män inom den privata. Fru talman! Kommuner som har många friskolor eller som har lagt ut mycket av primärvården på entreprenörer: Får de då en mindre del av pengarna än de som driver all verksamhet i offentlig regi, eller är det så som Bosse Ringholm nu säger om den nya tekniska delen, att detta är förbättrat under tiden? Det får ju inte vara så som Stefan Fölster, chefekonom vid 15 november säger: "Det här bevisar bara att regeringen kastat in handduken och erkänner att den offentliga sektorn inte kan konkurrera på egna meriter, utan måste subventioneras." Det finns väldigt mycket att fråga om här, för det finns ingen rim och reson i att ge sig på en utrotningsaktion av tjänsteföretagare inom vård och behandling, skola och äldreomsorg. Det handlar om bemanningsföretag, bevakningsföretag, teletjänstcentraler, datatjänster, distributionsverksamhet, fastighetsförvaltning, förskolor, företagshälsovård, IT konsulter, resebyråer, revisionsföretag, spårtrafik, städentreprenadföretag, utbildningsföretag osv. Det vore ju mycket bättre då att göra som kristdemokraterna gör: Ge hellre ett startbidrag på ytterligare 3 miljarder kronor till kommuner och landsting, för det gynnar ju den kommunala självstyrelsen som regeringen steg för steg håller på att rasera inom flera områden, t.ex. skol och utbildningsområdet, vårdområdet, barnomsorgen och bostadsmarknaden. Jag skulle vilja vädja till Bosse Ringholm att särskilt förklara och garantera att den här tekniska förklaringen nu gäller och att kommunerna kan planera långsiktigt eller tänka om.
Fru talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva konstatera att en kristdemokrat står här och läser ur mitt interpellationssvar som fan läser ur Bibeln. Det finns ju ingen rim och reson i det som Ulla-Britt Hagström säger! Hon har faktiskt någon gång i sitt första inlägg konstaterat att jag har lämnat ett svar och att det finns en konkurrensneutralitet. Trots det svassar hon runt och talar om och citerar väldigt okritiskt andra personer som talar helt i nattmössan. Det är så att kommuner och landsting inte är några entreprenadföretag. Kommuner och landsting är en del av samhället. Här omfördelar vi 3 miljarder kronor från staten till kommuner och landsting. Kommuners och landstings möjligheter och förutsättningar att, på samma sätt som sker i dag, se till att det är en konkurrensneutralitet om man väljer att upphandla olika verksamheter, är ju desamma även efter de här pengarna. De här pengarna bidrar inte på något vis till att förändra förutsättningarna för varken skolor, äldreomsorg eller någon annan verksamhet som kommunen hittills har haft anledning till att eller i framtiden kan komma att upphandla. Jag tycker att det inte är någon poäng att fortsätta en diskussion om avsikten från interpellanten är att ständigt försöka citera snedvridna och fullkomligt felaktiga uttalanden, och interpellanten dessutom gör det på ett mycket okritiskt sätt.

Det är det jag tycker att jag inte har fått svar på, och det är väl därför Bosse Ringholm tycker att jag snedvrider frågan. Men frågan är faktiskt såpass intressant att personer vid EU-kommissionens kontor här i Stockholm också intresserar sig och undrar hur lösningen blir. Det här är ju min möjlighet i min roll som politiker. Jag kan ju inte gå in i Bosse Ringholms hjärna och läsa Bosse Ringholms tankar. Min möjlighet är att ta reda på vad sakkunniga och experter som studerar frågan säger. Jag är inte ekonom, som Bosse Ringholm. Jag vill veta inför framtiden om kommunerna vågar planera och om kvinnor i dag vågar starta entreprenader inom vård och omsorg, starta friskolor osv. och veta att de kan konkurrera på lika villkor. Det är min fråga.
Fru talman! Jag har lämnat ett svar, men jag tvingas upprepa det. Förslaget är konstruerat för att det ska vara lika villkor. Det är alldeles tydligt på den punkten. Jag upprepar mitt svar en gång till. Det är alldeles uppenbart att kommuner och landsting får en större betalningsförmåga som är bra för verksamheten, antingen det är barnomsorg, äldreomsorg eller sjukvård. Självfallet finns ingen anledning att misstro att kommuner och landsting skulle behandla sina entreprenörer på något annat sätt därför att de får mer pengar. Nu har jag lämnat svaret två gånger. Jag hoppas inte behöva göra det en tredje gång.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat statsministern vilka initiativ statsministern är beredd att ta så att kommuner och landsting redan under hösten får besked om tillskott av pengar samt vilka initiativ statsministern är beredd att ta så att dessa pengar utgår på budgettekniskt enklaste sätt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Regeringen har kommit fram till att ett extra stöd ska utgå till kommuner och landsting för att de ska kunna tidigarelägga anställningar. Syftet är att förebygga arbetslöshet och stärka välfärdssektorerna. De kommande åren beräknas kommunerna behöva anställa hundratusentals personer, inte minst för att klara den utmaning som en åldrande befolkning ställer dem inför. Genom det extra stödet möjliggörs en tidigareläggning av en del av dessa anställningar. Principlösningen för hur stödet rent tekniskt ska se ut har tagits fram efter överläggningar med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. En del av stödet ges generellt, genom att kommunerna får en skattenedsättning motsvarande 1 % av arbetsgivaravgifterna. Den andra delen av stödet får kommunerna genom en skattenedsättning av arbetsgivaravgifterna för sysselsättningstillskottet mellan 2001 Den totala kostnaden för stöden beräknas till ca 3 Stödet är utformat med målsättning att ge bästa effekt. Samtidigt har vi naturligtvis försökt ta fram en lösning som är budgettekniskt enkel. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med det konkreta förslaget.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Frågan gällde egentligen om kommunerna kunde få ett besked redan i höstas. Därmed är interpellationen något överspelad. Frågan ställdes efter det att Siv Holma och jag hade misslyckats att få med formuleringar om pengarna redan i höstbudgeten. Vi skulle i och för sig kunna föra en intressant konstitutionell debatt, om inte timmen hade varit så sen, ifall det är ett bra system att ett regeringsparti på en partikongress lägger fram förslag som påverkar riksdagsbetänkanden som just håller på att slutbehandlas i riksdagen. Det kan få en att fundera en del över hur vi har organiserat den nuvarande formen för samarbete. Men det får vi ta en annan gång. Nu hoppas jag att vi ska komma överens om ett skarpt förslag som vi ska kunna lägga fram för riksdagen tillsammans ganska snart. Jag är säker på att finansministern också hoppas på det. Jag hoppas också att vi tillsammans ska kunna övertyga våra kommun och landstingspolitiker att de snabbast möjligt tidigarelägger anställningar, så att vi får fart på de nödvändiga jobben inom vård, skola och omsorg. Det finns också ett ganska stort problem, som jag har mött när jag försöker övertala mina kommunpolitiker att verka för att tidigarelägga anställningar. Kommunernas ekonomi är bättre i år än nästa år. Konjunkturinstitutet räknade i november med att det finansiella sparandet i kommunsektorn i år kommer att ligga på nivån plus 10 miljarder. Nästa år ligger det på plus minus noll. Man kan fråga sig hur många kommuner och landsting som vågar tidigarelägga anställningar, om de tror att pengarna försvinner igen nästa år. Jag förutsätter att finansministern är överens med mig om att det måste handla om pengar som ligger kvar, som utgår också framöver, nästa år osv. Då kan man få en stabilitet i anställningarna. Om inte finansministern dementerar tänker jag skicka ut budskapet till mina vänner i kommuner och landsting att de kan räkna med att pengarna kommer också i framtiden.
Fru talman! Jag delar självfallet Johan Lönnroths uppfattning att det är bra om vi så snabbt som möjligt kan återkomma med ett förslag till riksdagen. Efter de diskussioner som vi har haft mellan de tre partierna har jag goda förhoppningar om att så kan ske, så att vi kan få fart på sysselsättningen i verksamheter ute i kommuner och landsting. Den andra frågan gäller fortsättningen under 2003 och åren framöver. Det är naturligtvis också min förhoppning att vi ska ha möjlighet att fortsätta stödja kommuner och landsting, som Johan Lönnroth säger. Jag måste också kunna visa upp en finansiering. Vi får återkomma senare till hur den finansieringen ska kunna säkerställas. Jag är medveten om att det faktum att den allmänna tillväxten är något lägre nu än tidigare frestar på den kommunala ekonomiska balansen. Den kommer naturligtvis också att ha inverkan på den statliga ekonomiska balansen. Det gäller att få hela ekvationen att gå ihop.
Fru talman! Jag hörde finansministern hänvisa till konjunkturläget i den förra interpellationsdebatten. Han sade att det är nödvändigt att försöka motverka den nedgång i sysselsättningen som vi annars kan riskera att få. Det budgetmål som vi har satt upp gemensamt uppgår till 2 % över konjunkturcykeln. Vi har faktiskt haft så stora överskott förra året och förrförra året att vi nu har ett visst utrymme. Vi ska inte utan vidare slösa bort de pengarna. Men om konjunkturen viker bör vi ha ett rimligt utrymme för att pengarna ska ligga kvar. Jag tänker fortsätta att tolka finansministerns förhoppning så att vi självklart måste få fram pengarna, också för framtiden.

Fru talman! Lars Elinderson har frågat justitieministern om han kommer att föreslå förändringar av rätten till skyddade personuppgifter, så att personer som själva utgör hot för annans säkerhet eller som avtjänar straff för våldsbrott inte beviljas s.k. skyddad identitet. Arbetsfördelningen i regeringen är sådan att frågor om folkbokföring och därmed sammanhängande frågor såsom kvarskrivning och fingerade personuppgifter handläggs inom Finansdepartementet och interpellationen har därför överlämnats till mig. När man talar om skyddade personuppgifter menar man i allmänhet att uppgifter som kan antas vara omfattade av sekretess förses med en spärrmarkering, att en person medges kvarskrivning eller att en person förses med fingerade personuppgifter. Sekretess gäller enligt sekretesslagen för uppgifter om enskilds personliga förhållanden bl.a. i verksamhet som avser folkbokföring eller annan liknande registrering av befolkningen om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men av att uppgifterna röjs. En spärrmarkering av en registeruppgift utgör enbart en varningssignal om att särskild försiktighet bör iakttas vid bedömningen av om uppgiften kan lämnas ut eftersom uppgiften kan vara omfattad av sekretess. Ett beslut att inte lämna ut en uppgift på grund av sekretess kan överklagas till domstol. Med kvarskrivning menas att en person efter flyttning fortfarande är folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten. Reglerna om kvarskrivning finns i folkbokföringslagen. Detta medges endast om personen av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier och behovet av skydd inte kan tillgodoses genom besöksförbud eller på annat sätt. Kvarskrivning får medges för högst tre år i taget. När det inte längre finns skäl för kvarskrivning ska den upphöra. Ett beslut om kvarskrivning fattas av skattemyndigheten och kan överklagas av Riksskatteverket till domstol. Härutöver finns det i speciella fall möjlighet att tillåtas använda fingerade personuppgifter enligt lagen om fingerade personuppgifter. Ett sådant medgivande lämnas endast om den enskilde inte kan beredas tillräckligt skydd genom kvarskrivning eller på annat sätt och förutsätter att personen i fråga riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa eller frihet. Beslut om medgivande att använda fingerade personuppgifter kan tidsbegränsas och lämnas av Stockholms tingsrätt. Bedömningen av om det är motiverat att hemlighålla personuppgifter görs utifrån den registrerades behov av skydd. Här gäller samma krav i det avseendet för kriminellt belastade som för andra. En ordning som skulle förespråka något annat skulle medföra att den som avtjänar ett straff exkluderas från möjligheten att på detta sätt skyddas från att utsättas för brott. Han eller hon skulle med andra ord inte ha samma rätt till skydd som andra personer. Min uppfattning är att alla människor i vårt samhälle har rätt till det skydd mot brott som samhället kan erbjuda. Den princip som kommer till uttryck i bestämmelserna om skyddade personuppgifter är viktig och riktig. Jag anser därför att det för närvarande inte finns skäl att ändra dessa bestämmelser.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Svaret innehöll framför allt en utförlig redovisning av de regler som finns om s.k. skyddade personuppgifter. Jag vill till protokollet säga att jag kände till de reglerna. Syftet med min interpellation var att få en diskussion om de rättssäkerhetsaspekter som aktualiserades i en serie artiklar i Svenska Dagbladet, och jag tror också att Dagens Nyheter tog upp frågan under hösten. Man redovisade det faktum att ett stort antal av de människor som själva har utsatt andra människor för hot som medför att andra människor måste kräva skyddad identitet för att känna sig säkra också har rätt till skyddade personuppgifter. Det var den diskussionen jag ville ha med justitieministern och inte en diskussion om tillämpningen eller utformningen av de nuvarande bestämmelsen i folkbokföringslagstiftningen.

Det ger möjlighet att kunna dölja sin egen verksamhet eller underlättar den egna brottsliga verksamheten. Man kan fråga sig om det är rimligt att personer som under lång tid efterforskas av fordringsägare med hänvisning till att de också är utsatta från personliga hot från andra kan fortsätta att undanhålla sig sin fordringsägare just på grund av att personuppgifterna blir belagda med sekretess.

Är inte säkerhetsanordningarna på fängelserna i sig ett skydd under den perioden? Det svar jag får på min interpellation är en hänvisning till likställdhetsprincipen. Alla människor som är utsatta för hot oavsett om de är kriminellt belastade eller inte ska ha rättigheten att få sina personuppgifter sekretessbelagda. Jag delar den uppfattningen. Men det är inte vad min interpellation tar upp. Den tar upp frågeställningen om de personer vilkas verksamhet leder till att andra tvingas begära sekretessbelagda personuppgifter. Det gäller också de personer som begär det under den tid de tillbringar på en sluten kriminalvårdsanstalt. Varför ska de har rätt till samma skydd och därmed kunna fortsätta sin verksamhet? Jag tycker inte att jag så här långt har fått det svar som jag hoppades att få. Jag tror nämligen att även regeringen delar min grundläggande inställning i den här frågan. Det borde vara rimligt att också medge att det finns skäl att göra en översyn av bestämmelserna i de hänseendena.
Fru talman! Jag får inte riktigt Lars Elindersons syn att gå ihop. Han börjar med att säga att han delar uppfattningen att alla i vårt land bör behandlas lika inför lagen. Sedan slutar han med att säga att några måste beviljas undantag från denna princip. Då har han intagit båda uppfattningarna. Han kan inte både ha uppfattningen att alla ska behandlas lika inför lagen och sedan ändå säga att några inte ska behandlas lika inför lagen. Han måste nog bestämma sig för om han delar den ena eller den andra uppfattningen. Varför har en person som vistas inom kriminalvården behov av skydd av personuppgifter? Normalt är alla folkbokföringsuppgifter, personnummer, namn och adress och sådant offentlig handling. Men i vissa fall kan det finnas anledning att införa ett skydd för en enskild persons personuppgifter. Det kan handla om personens egen situation eller att exempelvis en familjemedlem behöver skydd för personuppgifterna. Det kan ha särskilt betydelse för den situation som Lars Elinderson belyser, eftersom man normalt sett inte ändrar sin folkbokföring bara för att man är intagen i kriminalvårdsanstalt. Det finns också skäl att se på hur prövningen görs om man ska få ett skydd eller inte. Den bedömning som ska göras om det föreligger skäl att bevilja den enskilde skydd av personuppgifterna görs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Det är viktigt. Svensk rätt utesluter inte någon från rätten till skydd exempelvis på grund av att denna är kriminellt belastad eller intagen på kriminalvårdsanstalt. Alla behandlas lika inför lagen. Om Lars Elinderson har sin första uppfattning borde han rimligen också dela den slutsatsen. Har han sin andra uppfattning att inte alla utan bara några ska behandlas lika och några ska undantas från lagen kan jag förstå att han gör en annan bedömning i frågan. Det finns ett nyanserat system för skydd av personuppgifter. Det kan vara viktigt att notera att det skyddet kan variera i styrka efter behov. Jag vill särskilt framhålla att det är myndigheter och domstolar som gör prövningen efter en särskild ansökan. Det är inte den enskilde själv som kan avgöra om han eller hon ska få skydd. Därför är det likhet inför lagen som gäller. Det gäller alla medborgare i vårt land.
Fru talman! Finansministern frågar vad jag tycker i den här frågan. Min uppfattning är helt klar. I en avvägning mellan olika personers skyddsbehov ska den som är utsatt för det direkta hotet och har det direkta skyddsbehovet gå i första hand och inte den som utsätter vederbörande för hot eller har utsatt vederbörande för hot. Det finns skäl att lyssna på vad Riksskatteverkets egen expert på sekretessfrågor säger i frågan. Jag har i olika sammanhang fått en redovisning av detta. Bl.a. säger den ansvarige för sekretessfrågor på Riksskatteverket att det inte bara krävs ett regelverk för sekretessmarkering, som i dag saknas enligt hans uppfattning, utan också en utvärdering hur det fungerar. Resultatet blir, som han hänvisar till i de offentliga intervjuer som har gjorts, att rättssäkerheten sätts i fara om uppgifterna hemlighålls utan att en sekretessbedömning görs. Det har skett i ett antal olika fall. Min uppfattning är att personer som själva förorsakar att andra människor begär att få sina personuppgifter sekretessbelagda inte själva självklart ska vara föremål för sekretessbeläggning av personuppgifter.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att vi gör olika bedömningar. Jag hävdar principen att alla ska behandlas lika inför lagen. Lars Elinderson vill göra undantag. Mot bakgrund av det sista som Lars Elinderson sade vill jag gärna betona att det inte är någon enskild som själv kan avgöra om man har ett sådant här behov av skydd. Det är domstol som prövar det. Därför kan ingen på det sätt som Lars Elinderson säger själv göra bedömningen av om man behöver undantaget, utan det är som sagt domstol som prövar frågan. Jag tycker att likhet inför lagen bör gälla alla, och jag beklagar om inte Elinderson delar den uppfattningen.
Fru talman! Jag tycker att samma regler ska gälla för alla. Om man utsätter andra för hot så tycker jag att alla som utsätter andra för hot ska behandlas på samma sätt. Då ska tillämpningsreglerna i bestämmelserna vara sådana att man inte kan gömma sig bakom sekretessbelagda uppgifter och fortsätta sin verksamhet. En sådan bedömning måste naturligtvis göras i varje enskilt fall. Det är inte så som svaret antyder - att jag tycker att människor som är brottsligt belastade eller som har dömts för ett brott generellt ska fråntas möjligheten att få sina personuppgifter sekretessbelagda. Men om man själv anger att man har ett skyddsbehov och enligt reglerna - och om detta är riktigt - också ska ha sekretessbelagda personuppgifter så ska detta inte vara självklart om man samtidigt utsätter andra för hot av deras säkerhet. Det är min principiella uppfattning. Precis som jag sade inledningsvis så tycker jag också att detta är likhet inför lagen. Det är lagen som är fel, enligt min uppfattning.

Fru talman! Nu påbörjar vi den sista terminen för den här riksdagen. Till sommaren är mandatperioden till ända. I höst är det en ny riksdag som samlas. Det manar till eftertanke, ungefär som när man vid nyår tänker tillbaka på året som gått. Vad gav det? Vad fick jag gjort av det jag planerat? Jag kan inte säga att jag är nöjd. Kan man vara nöjd när barn far illa i skolan eller inte får de kunskaper de har rätt till? När tusentals människor stressar sig sjuka på jobbet, när resurs och personalbrist i vården skapar lidande och oro för sjuka och äldre? Kan man vara nöjd när bristande snöröjning gör dödsfällor av Stockholms gator? När pendeltåg och bussar uteblir och lamslår vår huvudstad? När systemskiftet i Stockholm drivs vidare utan eftertanke och omtanke? Nej, jag är inte nöjd. Det finns oändligt mycket mer jag skulle vilja förbättra, i Sverige liksom i världen i övrigt. Men samtidigt var det inte med tunga steg jag gick hit i dag. Den socialdemokratiska regeringen har hållit vad vi lovade svenska folket i valet 1998. Reformerna har givit resultat. Det finns mycket kvar att göra, men politiken har lett till förbättringar för de allra flesta. Vi har kunnat göra skillnad. Hemma hos barnfamiljerna landar januariräkningen för barnens dagis och fritis nu i brevlådan. Det är inte ofta räkningskuverten är roliga att sprätta, men den här gången är det skillnad. Nu kommer maxtaxan och ett plus i hushållskassan på många hundra, ja, t.o.m. tusen kronor för barnfamiljerna. Samtidigt går särskilda kvalitetspengar till barnomsorgen. Nu märks också skattesänkningarna hos låg och medelinkomsttagarna. Det blir några hundralappar extra. Även för landets pensionärer blir det lättare att få pengarna att räcka till. Den största pensionshöjningen på tio år genomförs, och möjligheterna att unna sig något särskilt ökar. I sommar följs det upp med ett högkostnadsskydd inom äldreomsorgen. Det kunde ha varit ännu bättre. Det finns alltid mer att göra, men bättre har januari månad inte varit för de svenska hushållen på många år. Fru talman! Sverige möter den internationella lågkonjunkturen i en styrkeposition. Så har vi inte heller haft det på många år. Den offentliga ekonomin är i god ordning. Vad som nu oroar mig mest är den växande otrygghet som märks bland människor. Den bottnar i många olika orsaker och måste mötas med lika många olika åtgärder. Den måste tas på allvar. Rädslan att drabbas av våld och kriminalitet har ökat. Det kräver fortsatta satsningar på polisen. Under mandatperioden har vi gått från en polishögskola till tre. 900 nya poliser kan nu utbildas årligen. Det kräver också förebyggande sociala insatser. Vi måste göra mer för att stävja narkotikamissbruket och den helt oacceptabla utslagning av människor missbruket leder till. Gotland är oron av annat slag. Det handlar om jobben och möjligheterna att försörja sig. Varslen drabbar många och skrämmer ännu fler. Väldigt många vet av egen erfarenhet vad arbetslöshet betyder. Under en påfrestande period, både ekonomiskt och socialt, ska man också orka samla kraft för att sadla om, utbilda sig eller kanske flytta. Då måste det finnas en ekonomisk trygghet under omställningsperioden. Taken ska höjas i a-kassan. Trots de svårigheter konjunkturnedgången skapar ligger arbetslösheten kvar på låga nivåer. En viktig förklaring till detta är att resurstillskotten till kommuner och landsting nu leder till nyanställningar. Äntligen ser vi det tydligt i statistiken. Vi får fler händer i vården och i omsorgen, framför allt av våra äldre. Det är enormt viktigt och efterlängtat. Det saknas verkligen inte arbetsuppgifter. Nu kan kvaliteten stiga. Nu kan arbetsmiljön bli bättre för dem som arbetar och gör ett fantastiskt jobb inom vård och omsorg. Det räcker inte, men det blir sakta men säkert bättre. Barnen ska stå i centrum för våra ansträngningar. Deras situation kommer först. Utbildning är det allra viktigaste. Det handlar om all utbildning, hela vägen från förskola till spetsforskning. All utbildning måste förmedla kunskap men också kärlek, värden och fantasi. Det är de barn som i dag går i förskolan som kommer att stå för morgondagens genombrott i cancerforskning och bioteknik. Det är dagens förskolebarn som kommer att representera Sverige i internationella sammanhang i framtiden. Det är dagens förskolebarn som kommer att vårda oss när vi blir gamla. Nu ser vi också att de öronmärkta pengarna till skolan ger resultat. Det pågår ett enormt utvecklingsarbete runtom i landets skolor. Enligt en kommun som Östra Göinge i Skåne har man tack vare den särskilda satsningen kunnat fördubbla antalet kuratorer och psykologer i skolan. I Parkskolan i Storuman har man kunnat anställa en fritidspedagog som ska stötta barn som har särskilda svårigheter. I Haninge har Klockarbergsskolan i Brandbergen utnämnts till årets arbetsplats 2001. Överallt en bättre situation, lättare för lärarna att lära och en starkare ställning för kunskapen. Att värna om skolan är att värna om framtiden. Att värna om utbildning är att värna demokratin. Att värna rätten till kunskap är att värna människans frihet. Sverige har en liten befolkning, spridd över en stor yta i ett land högt uppe på norra halvklotet. Vi är starkt beroende av vår omvärld. Det har vi alltid varit. Trots att vi är få har svenska företag haft framgång på internationella marknader i knivskarp konkurrens. Tillsammans med svenska bilar, skogsprodukter och telefoner har svensk mat och design spritts över hela världen. Krav på jämställdhet och jämlikhet, miljöhänsyn och internationell solidaritet - idéer som socialdemokratin drivit i alla år - har i skön kombination med spetsforskning och hög användning av ny teknik placerat Sverige i utvecklingens framkant. Man kan ju fråga sig hur det kommer sig, men svaret är enkelt: Jämlikhet och utveckling hänger ihop. Trygga människor vågar. En gemensam sektor som fungerar bra ger trygghet åt alla. Välfärdssverige har skapat en öppenhet och dynamik som är unik. Vi har varit snabba att ta till oss det nya inom forskning och teknik. Vi har lärt språk och sökt oss ut i världen. Vi har tillåtit oss att vara nyfikna och kreativa, att satsa på udda jobb och utbildningar. Det har lett till svenska framgångar på de mest skiftande områden. En offentlig sektor som inte fungerar föder tvärtom otrygghet, en känsla av att det kanske kan gå illa om man har otur, att man kanske blir en av dem som trillar igenom maskorna och ställs vid sidan av. Otrygghet gör att människor sluter sig, slutar pröva sina vingar, värnar om sitt och blir mindre generösa. För Sveriges konkurrenskraft och framgång i en internationaliserad värld är en sådan utveckling förödande. Därför måste den växande känslan av otrygghet bland människor tas på djupaste allvar. Satsningar på ökad trygghet och rättvisa, satsningar som bottnar i solidaritet är samtidigt satsningar på tillit och framtidstro, framtida utveckling och tillväxt. Den socialdemokratiska regeringen har börjat. Vi vill fortsätta. Vi vet att vi kan göra skillnad. Fru talman! I helgen var den nytillträdde biståndsoch flyktingministern Jan O Karlsson i Afghanistan. Där såg han förödelsen efter över 20 år av Sovjetockupation, banditvälde, talibanextremism och krig. Oräkneliga människoliv har spillts. Miljoner har flytt för sina liv. Före den 11 september varnade FN att 5 miljoner afghaner skulle svälta i vinter. Så behöver det nu inte bli. Det är ett viktigt exempel på vad som i dag är så tydligt. Politik gör skillnad. Nu pågår arbetet med att bygga demokrati i Afghanistan. Nästan en hel värld är engagerad. Politiskt handlar det om vår gemensamma säkerhet, men också om solidaritet med ett folk som lidit mycket och som ännu lider svårt. Solidariteten med dem som hungrar, som saknar vatten och sjukvård, solidaritet med dem som lever i krigshärjade områden och i skuldtyngda länder präglar också ett annat viktigt politiskt arbetsbeting: Vi ska halvera världsfattigdomen till år 2015. Tillsammans med FN arbetar progressiva krafter med att ta ned skuldbördan, förbättra biståndet och bygga demokrati i fattiga länder. Regeringen har inbjudit till ett nationellt samråd för att skärpa de svenska insatserna i detta sammanhang. För ett år sedan tog vi över ordförandeklubban i EU. Den tiden visade att det med politikens hjälp går att förändra och förbättra; att göra skillnad. Utvidgningen av EU tog kliv framåt. Visionen om en hållbar utveckling för miljön, sysselsättningen och social rättvisa stärktes. Framgångarna visar på politikens möjligheter när den bygger på solidaritet med andra, med människor i andra länder och med kommande generationer. Fru talman! Alla som sitter i denna kammare är politiker. Ni vet att politik spelar roll och att det går att förändra och förbättra. Nu inleder vi valåret. Ni ska ut i era valkretsar och tala politik. Ni ska berätta för väljarna var skiljelinjen går mellan alternativen i svensk politik. Ni ska beskriva de visioner och drömmar ni bär på. Några av er gissar jag, av det jag sett av politiska budskap på sistone, kommer att tala om att politiker inte ska sköta allt, att politiker inte ska detaljstyra människors vardag. Få, om ens någon, lär säga emot. Det är självklart att politikens uppgift är att lägga grunden, att skapa möjligheter, och detta är vi nog tämligen ense om här i kammaren. Vad vi är mindre ense om är hur detta ska göras och hur det ska ske. För oss socialdemokrater handlar det om att tillförsäkra människor den trygghet som gör fler beslut möjliga när livsvalen ska träffas, oavsett var man bor, vem man är eller hur mycket pengar man har i plånboken. Den tryggheten bygger på att vår gemensamma verksamhet i vård, skola och omsorg tillåts kosta pengar, och att den finns där för alla som behöver den på lika villkor. Den tryggheten bygger på rättvisa skatter som låter alla bidra efter förmåga och på en konstant kamp mot arbetslöshet och för fortsatt stark ekonomisk tillväxt. Jag tycker inte om när politiker abdikerar från ansvaret för välfärden, för vården och skolan, abdikerar från ansvaret för äldreomsorg och socialtjänst, för arbetsmarknadspolitik, bostäder och kollektivtrafik. Det är sådana uppgifter som vi behöver vara många om som hjälps åt. Marknaden varken kan eller vill lösa alla uppgifter. Jag säger inte att det är lätt. Det är svårt, och det kräver både resurser och nya idéer. Det kräver politiker som har viljan och kraften att driva fram förbättringar och som inte lämnar människor i sticket. Det kräver att många bryr sig. Det räcker inte med en check i handen när man har ont eller är rädd. Det räcker inte med en rejäl skattesänkning när varslen kommer på ortens enda industri. Det räcker lika lite som en skolpeng när man är liten och rädd för att gå ut på skolgården på rasten. Driver man sådana tankar till sin spets, såsom nu sker i högerns Stockholmskommuner, så växer otryggheten. Då krymper solidariteten. Då ökar avståndet mellan människor, och samhället blir kallare. Ensam är inte stark, i alla fall inte hela tiden. Det kommer perioder för alla när man behöver andras hjälp. Det fina med en fungerande offentlig sektor som vi alla gemensamt tar ansvar för är att vi alla kan känna trygghet i livets skiftande skeden. Det fina med demokratiskt inflytande över dessa viktiga verksamheter är att det går att välja bort politiker som inte tar sina uppgifter på allvar. För politik är allvar, och gör stor skillnad. Det gör stor skillnad vad det står för summa på barnomsorgsräkningen och var taket ligger i a-kassan. Det gör stor skillnad om den offentliga ekonomin är stark eller svag och hur mycket resurser som satsas på skolan och vården. Det gör stor skillnad, fru talman, vad som händer i världen och hur Sverige agerar i EU och i internationella sammanhang. Det handlar om framtiden och om att ta ansvar för den.

Fru talman! Först undersköterskan. Precis som Bo Lundgren kan jag tycka att vi gärna skulle vilja ge ännu mer lön till henne och ännu lägre skatt. Men skatt betalar vi alla för att ta gemensamt ansvar för skolan, vården och omsorgen. Bo Lundgren står här och låtsas att han är upprörd över undersköterskans situation. Men han glömmer att berätta att det förslag som han har lagt fram ger henne en skattesänkning på 5 000 kr. Han själv kan däremot kassera in en skattesänkning på i storleksordningen 70 000-80 000 kr. Inte nog med det, det är undersköterskan som betalar Bo Lundgrens skattesänkning, med högre egenavgifter till sjukkassan, karensdagar i sjukförsäkringen och lägre anslag till vården och skolan. Vi vet alla att moderaterna representerar de rika i det svenska samhället. Så har det varit och så är det. Om man tittar på er politik - det ni står för, de förslag ni lägger fram - så är det vad som gäller. Varför hyckla, Bo Lundgren? Varför inte tala om vilka förslag ni lägger fram? Varför låtsas som om ni nu plötsligt, på mycket gamla dar, skulle ha bytt uppfattning? Det har ni ju inte gjort. Ni säger en sak. Förslagen är någonting annat. Redogör för ert skatteförslag, Bo Lundgren, och säg sedan vad det handlar om: Mer åt dem som har och de som ingenting har ska betala. Mer åt Lundgren och mindre åt undersköterskan. Det är vad det handlar om.

Fru talman! Jag noterar att Bo Lundgren inte på någon punkt sade emot mig om det moderata skatteförslaget. Jag kan läsa upp siffrorna, så att det går in till kammarens protokoll: 170 000 kr blir det en skattesänkning på 5 388 kr per år. För en direktör med 1 miljon i årsinkomst - där någonstans ligger väl Lundgren - blir skattesänkningen 63 083 kr per år. Det finansieras genom sämre akassa, sämre sjukförsäkring, sämre anslag till vård och utbildning. Blir barnen som växer upp i ett hem där mamma är undersköterska tryggare av att hon får det sämre ställt, Bo Lundgren? Får de större livschanser när mammas sjukförsäkring blir sämre? Några barn får det bättre i Lundgrens värld. Några barn får det väldigt mycket bättre, men inte alla barn. Vi har en gemensam sektor. Till den betalar vi alla skatt. Den vägen utjämnar vi också, det som är rättvisa. Vi ser till så att alla barn får sina livschanser. Det är en ideologisk debatt som vi har all anledning att uppehålla oss vid hela valrörelsen, rakt igenom. Jag granskar gärna vårdköerna. Jag blir förfärad när jag tittar på utvecklingen i Stockholms län. Det gäller barn och ungdomspsykiatrin, andra sjukdomar som ska behandlas. Primärvården i södra Storstockholmsområdet har långa köer. Det går inte ens att komma fram. Samtidigt har man jättelika underskott på flera miljarder i landstingets kassa, som så småningom kommer att resultera i sparbeting eller kraftiga skattehöjningar. Gissa vem som får städa upp efter det moderata systemskiftet i Stockholm. Gissa vilka barn som kommer att riskera sin trygghet. De rika skyddas i moderaternas värld.

Fru talman! Det är en bra början på partiledardebatten. Jag håller med Göran Persson om att det är en ideologisk debatt som vi behöver. Jag hoppas också att ideologiska frågor kommer att prägla debatten under hela valrörelsen. Det finns en klar skillnad mellan höger och vänster. Jag instämmer i mycket av Göran Perssons värdering av det som har gjorts. Jag trodde ett ögonblick att han hade läst vår valplattform när han uttryckte sig i termerna: En hel del har gjorts, men vi är inte nöjda. Så står det nämligen i vår valplattform som kongressen antog. Vi delar uppfattningen att en hel del har gjorts, och det har vi gjort tillsammans. Men vi är inte heller nöjda. Det är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Jag skulle vilja fråga Göran Persson om kommunerna. Båda våra partier är, vad jag förstår, väldigt angelägna om att förstärka och utveckla den offentliga sektorn - vården, omsorgen, skolan, utbildningen och kulturen. Vi har kommit överens om att det behövs mer förstärkningar än vi kom överens om i våras. Det var tillfälligt, har man sagt från regeringens sida. Är det rimligt att tro att kommunerna anställer fler människor om de vet att det bara handlar om ett år? Vore det inte rimligt att säga att det gäller för längre tid? Annars blir det väldigt svårt att rekrytera alla de händer som behövs, alla de kloka huvuden som behövs i skolan, alla de undersköterskor som behövs i vården. Jag skulle vilja att Göran Persson kommenterade det.

Fru talman! Det är en viktig fråga som Gudrun Schyman tar upp. Om vi hade kunnat lova plus 3 miljarder långsiktigt till kommunerna hade vi naturligtvis gjort det, och ännu hellre 5 miljarder eller kanske 10. Det är ytterst en fråga om var man tror sig kunna hitta en finansiering och att man ska ha de pengar man lägger ut. Jag är rädd för en sak. Jag har varit med om att städa upp en gång efter sönderkörda statsfinanser. Jag vet vad det betydde för de sämst ställda i vårt land. De är mer än några andra beroende av att den gemensamma sektorn fungerar. Därför är vi oerhört noga med att vi också ska ha täckning för de pengar vi lägger ut. Annars kommer ett bakslag, och då kommer sparkampanjerna. Kan vi göra mer, Gudrun Schyman, gör vi mer. Men inte till priset av att vi börjar att slarva. Jag är bekymrad för en del av landets kommuner. Jag är orolig över de regionala spänningar vi ser i Sverige. Många kommuner utvecklar sig väl just nu med stark tillväxt och bra skatteunderlag. Men i stora delar av Sverige är det trots nytillskott av pengar fortfarande kärvt med ekonomin. Det är en tung vardag för många framför allt ute i de områden i Sverige som är glesbygd. Det upptar min tid. Skulle vi nu hitta extra pengar skulle jag helst av allt vilja styra dem på ett sådant sätt att de delar av Sverige som har en dålig tillväxt fick mer av solidaritet från de delar av Sverige som har en god tillväxt. Just nu klarar vi inte heller den saken utöver det vi redan har gjort. Men om jag skulle tvingas till en prioritering ligger mina insatser där.

Fru talman! Jag får tolka statsministerns svar som kanske ett halvt ja. Med den kreativitet som vi ibland kan ibland kan uppbåda när våra partier samarbetar är det kanske möjligt att vi löser också denna fråga. Det är nödvändigt med en långsiktighet i politiken. Man behöver i kommuner och landsting väldigt klart veta vad det är som gäller inte bara för nästa år utan också för kommande år. Det har också att göra med det som vi nu kan kalla för undersköterskans situation, som Bo Lundgren tog upp. Han vill där ha sänkta skatter. Man kan mycket väl tänka sig att man i stället tittar på höjda löner. Det är en nödvändighet inom hela den offentliga sektorn om vi ska sluta att exploatera kvinnors arbetskraft och så grovt undervärdera det viktiga arbete som görs. Jag hoppas att vi är överens om, Göran Persson, att det är något som vi å det snaraste måste göra någonting åt. Vi måste få upp lönerna i den offentliga sektorn, där majoriteten som arbetar är kvinnor. Det kan man inte göra genom att ge pengar projektvis ett år i taget. Det är inte så att människor ska ha en lön ett år och att den sedan ska sänkas och gå tillbaka. Det tillskottet behövs varaktigt. Det är helt nödvändigt om vi ska kunna rekrytera till den offentliga. Det är helt nödvändigt om vi ska komma åt den orättvisa som fortfarande finns och som inte heller har ändrat sig under den här tiden, Göran Persson. Det gäller den stora skillnaden mellan löner i kvinnodominerade yrken och löner i manligt dominerande yrken. Vi kan inte bygga vår välfärd på exploatering av kvinnors arbetskraft. Jag hoppas att vi är överens om det. Därför krävs också permanenta tillskott till den offentliga sektorn.

Fru talman! Löneskillnader som är av det slag som Gudrun Schyman beskriver ska naturligtvis bekämpas med fackliga insatser och ytterst med lagstiftning. En grundläggande förutsättning för att det ska vara möjligt är att vi har en ekonomi som växer. Vi vet vad som händer i de lägen då kakan krymper. En grundläggande förutsättning för att klara ett stabilt tillskott av nya pengar till vård och omsorg är att vi har en ekonomi som växer. Vad vi har klarat de senaste åren är att få den totala kakan att växa. Vi har haft en privat sektor som har klarat konkurrensen med de omvärlden. Industrier och privat tjänstesektor har tagit till sig jobb utomlands. Det har sysselsatt människor i Sverige. De har betalat skatt. Det är skatter som vi har använt för att utveckla den gemensamma sektorn. Det finns ingen genväg där. Den ekonomiska politiken måste inriktas på tillväxt. Tillväxten ska fördelas rättvist. Det är rättvist att se till att vård och skola fungerar för alla. Det är viktigt att understryka. Jag blir lite ängslig när jag hör Gudrun Schyman säga att vi är så kreativa och därmed antyda att vi kanske kan hitta pengar någonstans. Det finns ingen kreativ bokföring som långsiktigt kan skapa någon trygghet. När vi börjar att försöka vara fiffiga blir vi lätt fiffliga. När man börjar att fiffla med sådant som handlar om det grundläggande i människors vardag smyger sig otryggheten in hos dem som har det sämst ställt. Aldrig mer kreativ bokföring. Aldrig mer fantasi kring offentlig ekonomi. Ordning och reda, trygghet är vad det handlar om. Och naturligtvis har vi en ambition att fortsätta att bygga ut verksamheten och skapa rättvisa löner. Det är självklart.

Fru talman! Det var på sitt sätt ett verbalt elegant inlägg som Göran Persson gjorde. Det första temat var: Jag är inte nöjd. Jag funderade ett tag på hur det hade låtit om Göran Persson hade gått upp i talarstolen och sagt: Jag är nöjd. Det hade varit orimligt. Ingen av oss skulle väl få för sig att säga något sådant. Sedan sade Göran Persson något som han borde ha funderat över hur rimligt det var. Han sade: Systemskiftet i Stockholm drivs vidare utan eftertanke. Stockholmspolitikerna är alltså så usla, simpla och oförmögna att syssla med politik att landets statsminister kan stå här i kammaren och säga: Stockholm drivs vidare utan eftertanke. miljarder, var det med eftertanke? När den nuvarande borgerliga regimen i landstinget har ökat anslaget med 4 miljarder, har det varit utan eftertanke? Är det där den ideologiska gränsen går? Göran Persson sade här: Vi har hållit vad vi lovade. Det är strongt. Sedan kom det i ett replikskifte med Lundgren: En del barn får det bättre i Lundgrens samhälle, andra får det sämre. Nu behöver vi inte tala om Lundgrens samhälle. Vi kan tala om Stockholm. Vi kan jämföra Stockholm med de tre andra storstadskommunerna Uppsala, Göteborg och Malmö. Stockholm satsar mer per barn än de tre vänsterstyrda kommunerna. Stockholm satsar mer på åldringsvården än de tre vänsterstyrda kommunerna. Stockholm satsar mer på skolbarnen än de tre vänsterstyrda kommunerna. Är det brist på eftertanke? Kan vi få ett besked?

Fru talman! Stockholm är allas vår huvudstad. Jag är oerhört stolt över Stockholm. Jag reser mycket i världen och ser många städer men ingen som kan mäta sig i skönhet med vår huvudstad. Det ska också vara en huvudstad som vi är stolta över i andra sammanhang. Då blir inte utvecklingen i denna helt avgörande del av Sverige någonting som bara är en angelägenhet för en grupp borgerliga politiker i ett stadshus. Det angår oss alla och avgör på många sätt Sveriges framtid och vår framtoning. Det är klart att vi har varit bekymrade den senaste tiden, Alf Svensson, när vi har sett kaoset på gatorna. Det är ingen bra bild. Många gamla har varit rädda och har inte kunnat gå ut. De har brutit sig och slagit sig. Eftersom Alf Svensson är talesman för Stockholmspolitiken - säg ändock att detta var trist! Åtminstone någon skulle väl kunna säga någonting om att detta inte ska upprepas. Eller säg någonting om pendeltågen! Säg någonting om alla de hyresrätter som nu har sålts ut till dem som råkar ha en, två, tre eller fyra miljoner! Andra, som inte har det, och deras barn - var ska de bo i framtiden? Säg någonting, Alf Svensson, om de jättelika underskotten i Stockholm läns landsting! Säg någonting om de två och en halv, kanske tre, miljarder kronor som fattas i detta landsting och som någon annan så småningom ska betala! Säg någonting, Alf Svensson, om det som nu sägs från Stockholmspolitikerna om att får vi bara en borgerlig regering så ska utjämningen landets kommuner emellan upphöra! Säg någonting, Alf Svensson, till dem i Gnosjö som bedriver en politik som är beroende av utjämningssystemet! Är det Moderaterna i Stockholm som ska få med sig Kristdemokraterna på att stoppa den kommunala skatteutjämningen? Säg någonting, Alf Svensson! Alf Svensson talar ju uppenbarligen ändå för Stockholmspolitiken.
Fru talman! Jag vet inte när jag i den här kammaren har hört en så undanglidande statsminister. Säg någonting! säger han. Säg någonting själv! Herr statsminister började tala om barnen i Lundgrens samhälle. Då började jag tala om barnens och de äldres situation i Stockholm, som utpekas som den sämsta av alla. Då började Göran Persson tala om att Stockholm är en vacker stad. Det var väl en upplysning som denna kammare var i särskilt stort behov av, kan jag tänka mig! Sedan kom nästa upplysning: Jag reser mycket. Vi tackar också för denna upplysning. Men vad jag stod och sade här var att om vi jämför de fyra stora städerna så ser vi att det per krona satsas mer på varje heltidsplats i barnomsorgen i Stockholm än i Uppsala, än i Malmö och än i Göteborg, som styrs från vänster. Jag påpekade dessutom att det är likadant när det gäller skillnaden för de äldre, och när jag talade om skolorna så gäller det där också. Stockholm satsar mer per skolbarn än vad man gör i vänsterstyrda Jag tycker också att det är ynkligt att man inte fick bort snön, men jag tycker inte riktigt att det är jämförbara enheter.

Fru talman! Stockholm är en rikare kommun än Göteborg och Malmö. Det är så - det känner vi ju till. Stockholm har större förutsättningar att bedriva verksamhet. Men trots dessa rikedomar ser vi spänningarna växa i Stockholm. Jag har en lista framför mig här som beskriver hur exempelvis antalet barn fördelas per förskollärare i Stockholms olika delar. Där ser vi väldiga sociala spänningar. Jag är inte ute efter att säga att allt som sker i Stockholm är farligt eller fel. Men jag är djupt bekymrad, och jag är av uppfattningen att det är möjligt att genomföra ett systemskifte i Stockholm tack vare att Kristdemokraterna med Alf Svensson i spetsen gör högerpolitiken möjlig. Min rikspolitiska poäng är denna: Ska det bli Stockholms sätt att bedriva politik som efter valet också blir Sveriges medicin? I stället för att gå in i debatten om de brister som vi nu ser i Stockholm med vårdköer, med jättelika underskott i framför allt landstinget, med brister i snöröjning och i kollektivtrafik och allt sådant drar Malmö. Låt oss då förbättra situationen i Göteborg och Malmö - men de kan knappast höja skatten mycket mer än vad de har gjort. Det här handlar om hur vi ska få en rättvis fördelning landets kommuner emellan, men också den vill ju Kristdemokraterna uppenbarligen attackera. Ska vi ha en kommunal verksamhet som har hög klass i hela Sverige så krävs det också att vi har resurser i hela Sverige. För det har vi en utjämningssystem, men det bekämpar Stockholmspolitikerna. Det är viktigt för mig att veta var Kristdemokraterna står. Ställer de upp på en utjämning över landet, eller är det bara det som Alf Svensson säger i sitt inlägg som gäller? Det är det som det handlar om, och den debatten kommer inte Alf Svensson ifrån någon gång. Den kommer vi att komma tillbaka till.

Fru talman! Ledamöter! Ärade åhörare! Statsministern tog i sitt anförande upp barnens situation. Jag måste säga att det var en lättnad för mig att han gjorde det. I höstas kom Välfärdsbokslutet, skött av Joakim Palme som ordförande. Man konstaterade där att barnen är den stora förlorargruppen under de här tre åren. Rädda Barnen, som vi alla vet är en seriös organisation som bevakar barnens rättigheter, har konstaterat i rapport efter rapport - senast i går - att stora grupper av barn har fått det sämre under de senaste tre åren. Man fokuserar särskilt på två områden. Det gäller först utbildningssidan. Det är klart att det är ett misslyckande att så många barn eller ungdomar - man kanske får säga så i den åldern - går ut grundskolan utan att ha en biljett till framtiden. Så många krossade drömmar det finns varje examensvecka i det här landet! Det är en tragedi, och den är vi ansvariga för. Det gäller framför allt den regering som har drivit skolpolitiken under de senaste tre åren. Detta drabbar invandrarbarnen ännu hårdare. Dubbelt så många invandrarbarn som andra barn har inte fullständiga grundskolebetyg. Det beror mycket på att de under sin väntan på uppehållstillstånd inte har haft den rätt till utbildning som andra barn har. Vi har en grupp barn i Sverige som över huvud taget inte får någon utbildning trots att Sverige har skrivit under ett oändligt antal internationella konventioner om just barns rätt till utbildning. De är de gömda barnen. Jag har inte heller hört statsministern säga någonting om de unga invandrarkvinnornas situation. De utgör kanske den absolut mest utsatta gruppen i dagens Sverige. Detta kräver verkligen en ansvarsfull politisk diskussion, en annan skolpolitik, en annan syn på människors rättigheter till utbildning och deltagande och mångfald i ett utbildningssystem som passar alla.

Fru talman! Jag kan hålla med Lena Ek om att skolfrågorna är oerhört viktiga. Det sade jag också i mitt anförande. En central del i mitt tal handlade principiellt om detta. Det är svåra frågor. Det är ingen konst att bygga ett skolsystem om man inte har ambitionen att få med alla barn. Vi vill att alla barn ska vara med. Då krävs det verkligen en satsning på lärarna, och det krävs stöd i skolorna för att undervisningen ska vara möjlig. Är det någonting jag är glad för att vi har kunnat göra under de senaste åren så är det att vi successivt och återigen har börjat tillföra skolorna resurser så att de klarar undervisningen för de barn som är särskilt krävande. Det gäller de pojkar och flickor som tycker att skolan är pest och pina. De finns ju - kanske har många i den här kammaren rentav tillhört dem en gång i tiden, men fick då ett hjälpande handtag och stöd så att undervisningen kunde fungera. Detta gör vi nu målmedvetet. Jag beskrev det i talet. Men dessa resurser vill ju vissa borgerliga partier plocka bort! Jag vet inte var Centern står, men det vore skönt om Centern sade: Den här satsningen ska fullföljas även om det blir en borgerlig regering. De här resurserna är ju också beroende av att vi har ett utjämningssystem, och det talade vi om förut. Skolan ska ju vara bra i hela Sverige. Det vore bra om Centern kunde säga någonting om hur man ser på utjämningssystemet och att man inte tänker medverka i en regering som omfördelar på ett sådant sätt som t.ex. moderaterna i Stockholm vill. Om Lena Ek kan lämna sådana besked skulle de vara välkomna. Men en sak är viktig: Skolan har en dubbel uppgift. Det är att förmedla kunskaper men också kärlek och fantasi. Barn ska fostras inte bara med goda kunskaper utan också med respekt för varandra. Ett samhälle ska bygga på kunskap och kärlek. Skolan ska vara en bild av den vision vi har av det framtida samhället. Vi kommer kanske inte dit, men det är värt att sträva efter. Det kan jag försäkra.

Fru talman! Jag konstaterar att statsministern inte svarade på frågan varför både Välfärdsbokslutet och Rädda Barnen konstaterar att stora grupper barn har fått det sämre under den här treårsperioden. Jag tycker att den person som har det största ansvaret för den förda politiken bör ge den förklaringen. Detta beror kanske på barnfamiljernas ekonomiska situation. Statsministern var ju inne på skattesänkningsfrågan tidigare. Jag tänker inte prata så mycket om det, men jag kan konstatera att den skattesänkning som vänstermajoriteten beslutade om i höstas gav 70 kr till människor med låga inkomster medan den gav 1 700 i det översta intervallet. Detta är ett steg i en fyrastegsreform. Man kan alltså fyrdubbla dessa siffror om man fullföljer den skattesänkningspolitik som regeringen har fört. Det kan också handla om att skatter plus bidrag låser in människor i fattigdomsfällor. Centerpartiets skatteförslag är faktiskt sådant att det i stället lyfter ut människor ur fattigdomsfällor. Ett skatteavdrag på 10 000 och ett förvärvsavdrag på 10 800 skulle hjälpa familjer där mamma eller pappa - det kan ju vara pappa också - är undersköterska. Det är viktigt att vi funderar på barnfamiljernas totala ekonomi. Jag undrar varför min ena granne som är sjuksköterska och ensamstående med fyra barn tjänar 100 kr månaden på maxtaxan medan den andra grannen som bor nere i tätorten, är högutbildad och också faktiskt har fyra barn tjänar 3 000 i månaden på maxtaxan. Det är bra med lägre barnomsorgskostnader, men jag förstår faktiskt inte fördelningstanken i detta. Detta har mycket att göra med barnfamiljernas trygghet. Sedan har vi polisfrågan. Vi ser gärna en polisskola till och 900 poliser till. Det är jättebra. Men nästan alla polisdistrikt går ju med underskott och har lånat på framtida anslag. Vad ska de betala de nya poliser som ska skapa trygghet i samhället med? Var ska de pengarna komma ifrån?

Fru talman! Det blir många siffror. Jag tror att de som följer debatten har svårt att sortera detta. Det blir så oerhört mycket som sägs på en gång. Låt mig säga så här för att göra det lite enkelt: Just den här månaden, Lena Ek, tillförs Sveriges barnfamiljer väldigt stora förbättringar, framför allt via maxtaxan, men det sker också smärre justeringar på skattesidan och även andra insatser. Det är en bra januarimånad. Det är klart att det kunde vara bättre, men vi får gå mycket långt tillbaka för att hitta en enskild månad då förbättringen har blivit så stor för Sveriges barnfamiljer som den nu blir. Sedan kan man ju reflektera över om det verkligen är ett sunt system som vi har haft inom barnomsorgen med dessa starkt progressiva taxor. Vi vet ju att väldigt mycket av en inkomstökning har ätits upp av barnomsorgstaxan för en barnfamilj där man förvärvsarbetar. Det är inte bra. På sina ställen har ju nästan allt gått bort. Detta ändrar vi nu på. Jag tror att det är en välfärdsreform som kommer att bli mycket uppskattad av Sveriges barnfamiljer. Det kommer nu med räkningarna i mitten av januari en direkt bekräftelse på att politiken gör skillnad. Men det är klart att det kan bli bättre. Centern vill uppenbarligen genomföra sina förbättringar med hjälp av den moderata politik som jag nyss beskrev. Jag ska inte säga som Per Ahlmark sade, men man kan väl säga som någon annan känd potentat sade, fast det kanske inte går i riksdagens talarstol. Jag tvekar verkligen om detta är vad centerfolket i Sverige efterfrågar. Centerns väljare har ofta låga inkomster. Vilket intresse har de av Moderaternas skattepolitik som ni nu uppenbarligen vill binda er för att genomföra?

Fru talman! I går avgick skolministern som en dramatisk kulmen på en serie socialdemokratiska misslyckanden i skolpolitiken. Jag tycker inte om när politiker abdikerar från ansvaret för skolan, sade statsministern som en sista spark på Ingegerd Wärnersson. Jag började ana vartåt det lutade när jag läste en nyårsintervju med statsministern där han sade att de borgerliga attackerna på skolan delvis har träffat rätt. Då är vi inne på en mycket intressant fråga. Den är egentligen intressantare än vem Göran Persson i eftermiddag kommer att utnämna till ny skolminister. Det är vad statsministern har tagit till sig av misslyckandena i skolan. Det gäller t.ex. detta att så många slås ut. Jag undrar om statsministern är medveten om i vilken hög grad skolan i dag är en utslagningsmaskin. Hur många är det som börjar det individuella programmet, som är nutidens hjälpklasser? Det är 15 % som inte har med sig tillräckliga kunskaper från grundskolan. Hur många av dem som börjar på det individuella programmet går ut med slutbetyg? Det är 16 %. 84 % av dem som börjar på det individuella programmet går aldrig ut med slutbetyg. Hur många av dem som över huvud taget går i Göran Perssons gymnasieskola klarar de krav som Göran Persson en gång satte upp som mål? Är det 90 %, 80 %, 70 % eller 60 %? Nej, efter tre år med Ingegerd Wärnersson är det under 60 % av 20-åringarna som efter gymnasietiden har uppnått den högskolekompetens som Göran Persson satte upp som mål. Det är resultatet. Vilka politiska signaler är statsministern beredd att ge den nya skolministern?

Fru talman! Jag har sagt att det finns fog för kritik av skolan. Det finns fog för kritik av vården och omsorgen. Det vore dumt att inte se det. Men hur ser lösningarna ut? Det är där vi skiljer oss. Vi har en oerhört tuff tioårsperiod bakom oss. Det var väldigt många av dem som arbetade i skolan som framför allt hade till uppgift att möta de pojkar och flickor som har det svårast i skolan som fick sluta sina jobb på 90-talet därför att ekonomin var sönderkörd. Så såg det ut. Nu tillför vi resurser, och vi skärper kraven. Vi utvärderar, och vi redovisar. Vi vänder oss mycket målmedvetet till lärarna för att söka en allians med dem. Samtidigt som vi är kritiska ser vi också att de lyckas i väldigt många avseenden. De svenska lärarna gör ett bra jobb. Jag är rädd för den folkpartistiska offensiven i skolfrågan. Den beskriver den svenska skolan som ett totalt misslyckande. Så är det ju inte. Det är inte sant. Om vi jämför oss internationellt hävdar vi oss väl. Det finns brister; dem ska vi rätta till. Men om vi inte ser det som är starkt och bra i den svenska skolan kan vi inte heller ge en ärlig uppskattning åt dem som arbetar i verksamheten, och de är värda en uppskattning. Men det räcker inte. De ska också ha mer stöd. Det ska vara fler lärare och annan personal som hjälper till. Det programmet genomförs, och jag är glad åt att programmet har fått beteckningen Wärnerssonpengar därför att det var Ingegerd mer än någon annan som drev fram denna satsning. Jag vet inte om Leijonborg ska riva upp den om han får regera med moderaterna. Det kan han väl svara på här i talarstolen. Förresten undrar jag, Lars Leijonborg, om ni från Folkpartiets sida ska riva upp maxtaxan. Det kan också vara ett besked att ge till småbarnsföräldrarna nu när räkningarna kommer.
Fru talman! Jag är rädd för Folkpartiets offensiv i skolfrågan, säger Göran Persson. Det gläder mig. Jag tror i själva verket att det var därför som Ingegerd Wärnersson fick gå i går. För att ge lite plåster på såren talar Persson då om Wärnerssonpengarna. Vid förra valet var det ju Perssonpengarna som skulle lösa alla problem, men sedan dess har problemen bara vuxit. Det verkar inte som att det bara är resurserna som är problemet. Och jag har sagt flera gånger i den här talarstolen att inga miljarder i världen kommer att hjälpa den svenska skolan om man inte är beredd att lägga om kursen. Ni bestämde i Västerås att man skulle lägga om kursen. Det skulle bli ännu mera flum. Betygen ska bort. Men det är just en sådan avgörande fråga, och det är nu ett formativt skede när Göran Persson ska utse en ny att skicka en signal: Nej, vi tror inte på den inriktningen; vi bryter upp från den linjen. När Göran Persson talar om att man arbetar i allians med lärarna vet ju alla att det finns ett djupgående misstroende från Sveriges lärarkår mot den skolpolitik som förs, inte minst gentemot socialdemokraterna. På punkt efter punkt behöver skolpolitiken läggas om. Det är fruktansvärt att så många mobbas och att det i praktiken så ofta är mobbningsoffren som måste byta skola. Om någon ska byta skola är det naturligtvis mobbaren. Men när jag sade det i talarstolen sade ju Ingegerd Wärnersson: "jag ryser". Det är ett klassiskt citat. Utse en skolminister, Göran Persson, som inte ryser vid tanken på att det först och främst är mobbningsoffren som ska skyddas i den svenska skolan. Det ligger ett mycket tungt ansvar på Göran Persson när han nu ska utse en ny skolminister. Detta kommer att bli en verklig huvudfråga i det här valet.

Fru talman! Jag tror att Lars Leijonborg avslöjade sig själv ganska rejält i den sista repliken. Jag är inte särskilt rädd för Folkpartiets offensiv i sak; jag är rädd för svartmålningen. Den sker ju med hjälp av icke obetydliga pressresurser. Jag är förresten glad åt att Dagens Nyheter uppenbarligen också ska börja beskriva allt det goda som sker i den svenska skolan. Det är uppmuntrande. Men mobbningen är naturligtvis fullständigt oacceptabel. Alla som har sett barn som har utsatts för mobbning - och det har många av oss gjort - vet vad det kan betyda för en liten människa i form av en spolierad framtid. Det får aldrig accepteras - det är stenhårt. De som arbetar i skolan - lärarna, rektorerna och andra - måste också vara kristallklart tydliga på den punkten. Men de måste naturligtvis också ha hjälp. De räcker inte alltid till. Om vi ser att de inte räcker till ska vi också se till att de får det här extra stödet. Det är det som vi nu gör, och det fnyser Folkpartiet åt. Wärnerssonpengar, säger man, och rycker på axlarna. Men det är 15 000 fler. Det är lärare med specialkompetens. Det är kuratorer. Det är psykologer. Det är fritidsledare, och det är andra som ska hjälpa alla dessa små som kommer i kläm och se till att de som mobbar får klart för sig var gränserna går och sedan ge dem en möjlighet att återigen komma in i ett normalt liv. Det är ju det som vi arbetar med, och det arbetet ställer sig Folkpartiet vid sidan om. Det är en dålig skolpolitik, Lars Leijonborg. Kunskap och kärlek är det som gäller i skolan, och det är också visionen av ett gott samhälle. Lars Leijonborg blir mig svaret skyldig om maxtaxan. Kom tillbaka i anförandet och tala om var Folkpartiet står! Det är viktigt för alla föräldrar att nu få reda på det.

Fru talman! Statsministern talade i sitt anförande om styrkenivån i den offentliga ekonomin i Sverige. Vi kan delvis tacka en nitisk och stark svensk finansminister för det och en disciplinerad budgetuppgörelse med oss och Vänsterpartiet. Låt mig kort få koppla det här till EMU. Enligt flera internationella ekonomer är EMU-projektet unikt i historien därför att man säger sig kunna hålla isär en valutaunion och en fiskal union, dvs. en ren skatteuppbördsunion. Men alla dokument som nu kommer från EU-kommissionen, t.ex. de senaste årsrapporterna, talar entydigt om att skatteområde efter skatteområde ska likriktas. Man må önska en gemensam valuta utan att man samtidigt har en gemensam ekonomisk politik så mycket man vill. Men det finns inte några realistiska möjligheter, och på sikt hindrar det om vi går med i EMU. Jag skulle vilja veta hur statsministern tänker agera för att undvika att EMU-medlemskapet övergår i en ren skatteunion och för att vi ska kunna behålla vår styrkenivå i den offentliga sektorn och i de offentliga finanserna.

Fru talman! Vi kommer att komma tillbaka till EMU-frågan. En av de frågor som är viktiga i det sammanhanget är den som Lotta Nilsson Hedström nu tar upp. Hur klarar man en finanspolitik som är nationell i kombination med en penningpolitik som är europeisk? Jag har pekat på den frågan. Den är värd att fortsätta att diskutera. Jag tror att det går att klara detta utan att vi hamnar i en skatteunion. En sådan utveckling är jag inte intresserad av.
Fru talman! Låt mig då gå vidare lite grann med EMU-funderingarna! Statsministern tog också upp kampen mot arbetslösheten i slutet av sitt anförande. Vi har inte sett slutet på arbetslösheten ännu. Men den flexibla arbetsmarknad som EMU förutsätter är faktiskt också på tvärs med klassiska socialdemokratiska värderingar. Hur ska socialdemokraterna lösa problemet med att bibehålla jobben och skattenivåerna och därmed välfärden och kunna förklara för sina medlemmar och väljare att nyliberala mål som är inskrivna i fördragen ska kombineras med arbetslöshetsbekämpning och med trygga jobb inom Sveriges gränser?
Fru talman! Jag är glad åt att Lotta Nilsson Hedström vill bekämpa nyliberalismen. Där är vi överens. Däremot är jag anhängare av en flexibel arbetsmarknad. Den behöver inte alltid drivas fram med de nyliberala metoderna. Den går att kombinera med starka fackföreningar och ett starkt lagskydd när det gäller anställningstryggheten. Den starkaste kraften för flexibilitet är arbetskraftens kompetens och utbildning. Där ligger, som jag ser det, naturligtvis svaret på den fråga som Lotta Nilsson ställer.

Fru talman! Hade jag rätt i min beskrivning av hur det moderata skatteförslaget slår, Bo Lundgren? 5 000 kr för en undersköterska och 60 000-70 000 kr för en miljoninkomsttagare. Är det en riktig beskrivning?

Fru talman! Om jag hade fel, Bo Lundgren, hur mycket blir då hennes skattesänkning?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

Fru talman! Bo Lundgren frågar, närmast desperat, här från talarstolen: Varför ska politikerna besluta? Varför ska politikerna lägga sig i? Ja, jag utgår från att Bo Lundgren har någon idé om varför han står här och att han känner att det är ett meningsfullt arbete som han gör. Jag tror att den undersköterska som Bo Lundgren pratar om har väldigt klart för sig varför hon tycker att de partier som värnar om solidariteten i samhället ska finnas i politiken och varför de ska bry sig om. Jag tror nämligen att svaret på frågan varför politikerna ska bestämma är att om inte politiken går in och formar en motkraft till de andra intressena som styr i samhället, inte minst de ekonomiska, blir det helt enkelt så att de som har pengar får också mer makt och människor roffar åt sig. Det är den enkla sanningen. Därför behövs politiken: för att skapa rättvisa, för att bygga solidariteten människor emellan. Det är också där som skillnaden går mellan höger och vänster. Det är där som vi ser olika på det här. Bo Lundgren menar att var och en ska sköta sig själv, ha sin egen portmonnä och börs som riktmärke och plocka åt sig i valfrihetens förlovade land. Jag menar att solidariteten människor emellan bygger just på idén om att också den som har både jobb och tak över huvudet är villig att medverka till att också andra, som inte har det, faktiskt får det. Det är solidariteten sedd som mänskliga rättigheter, eller solidariteten sedd som välgörenhet. Där går skillnaden.

Fru talman! Det blir lite märkligt när Bo Lundgren står här och talar om att han talar för vanliga människor, som om de som röstar på andra än Moderaterna skulle vara ovanliga. Det är väl inte det som det hänger på. Bo Lundgren står här inte för att bestämma över människor utan för att minimera politikens inverkan, verkar det som. Jag står här för att jag har fått förtroende av väldigt många människor att driva politiska krav, som utgår från deras värderingar i fråga om hur det ska se ut i samhället, från deras föreställningar och uppfattningar om hur samhällsbygget ska vara konstruerat, och naturligtvis också deras människosyn. Det för med sig att de politiska krav som jag och Vänstern driver utgår från rättvisa och solidaritet. Det är inte att bestämma över människor att inneha ett politiskt uppdrag. Det är att vara språkrör eller taleskvinna för de människor som rimligen inte alla kan vara här just nu. Det är kanske en annan syn på demokratin. Jag tror inte att undersköterskan har skattesänkningar som första krav. Det är över huvud taget märkligt att människor med låga löner och utan jobb sällan skriker på skattesänkningar. De som gör det är högavlönade, och de är väl representerade i Moderaterna. De som har vill ha mer - det är ett ganska känt uttryck, och jag tror att det stämmer. Det som jag tror står högt uppe på undersköterskans lista är arbete, heltid, en lön att leva på, en trygghet i jobbet, sänkt arbetstid så att man inte behöver stressa ihjäl sig, trygghet för barnen, bra skola, bra fritis, en hyra som är rimlig och kollektivtrafik som fungerar. Det är också mitt uppdrag, Bo Lundgren.

Fru talman! I våras här i kammaren var Lundgren mycket stolt över att den engelska tidningen The Guardian hade klappat Stockholm på axeln och berömt den politik som förs här i huvudkommunen med avseende på entreprenörer och privatiseringar. Jag ska nu inte halka runt alltför mycket på Stockholmssnön, men den moderatledda majoriteten här i staden har genom uselt underbyggda och framforcerade upphandlingar låtit oss handfast erfara vad ideologiskt motiverade privatiseringar kan leda till. Den kaospolitik som vi bevittnar i Stockholm, Bo Lundgren, med utförsäljning av nästan all vård till stora, anonyma utländska bolag, med hemlöshet och bostadsbrist för alltfler, med kapsejsad kollektivtrafik och bilträngsel därför att man inte vågar införa trängselavgifter, kan inte rättfärdigas med ivern att snabbast möjligt byta bort alla gemensamma system. Efter thatcherismens era i Storbritannien startar nu t.o.m. en avprivatiseringsvåg där. Nu framför såväl de brittiska gröna som liberalerna idéer om att starta public interest companies, dvs. en ny typ av non profit-företag. Och det får gehör. Bo Lundgren sade i en replik tidigare att man ska utnyttja alternativen. Att titta på de alternativen är mångfald, är att inte fastna i ideologiska varken aveller påprivatiseringar. Utifrån att ni har privatiseringar som en överordnad ideologi, inte som ett pragmatiskt alternativ bland flera, skulle jag någon gång vilja veta vad moderatledaren kan försvara nationalfiaskot med snöröjningen i Stockholm med.

Fru talman! Jag tycker att debatten så här långt är hoppingivande med tanke på att vi ska fortsätta att debattera fram till valet. Jag hoppas verkligen att den debatten blir ideologisk. Jag hoppas att väljarna får klart för sig var skiljelinjerna går mellan de olika partierna och att de olikheter som vi uppvisar har en grund. Det handlar om synen på människan. Jag tycker att det är tydligt att det präglar väldigt mycket av diskussionen om vården, omsorgen och skolan. Vi kan naturligtvis hänge oss åt sifferexerciser och var man satsar mest och bäst, men jag tror att själva utgångspunkten ändå måste vara vad vi ser när vi pratar om samhällsbygget. Vad är det för värden och värderingar som ska ligga till grund i detta bygge? Den stora privatiseringsvåg som vi ser runtom oss i världen - i många länder, och också i Sverige - och som har drivits väldigt långt i Stockholm handlar just om synen på människan och människovärdet. Är det genom pengar som vi ska ta oss fram? Är det genom valfrihet? Är det som konsumenter vi ska leva våra liv, eller har vi större värden och mer mening än så? Det är stor skillnad där. Jag skulle också vilja säga att man kan dra frågan ännu längre. Det händer någonting i ett samhälle när vi börjar se allting som privata angelägenheter. Det händer någonting när vi börjar konkurrensutsätta solidariteten och när vi privatiserar välfärden ända in i våra hjärtan. Det händer någonting när vi säger att var och en ska välja fritt och att det är ditt eget val. Väljer du fel är det ditt eget fel, för du har gjort ditt val. Det är att privatisera samhällsansvaret, och det är att privatisera solidariteten. Det skapar just den otrygghet som jag tror att många människor känner i samhället i dag. Det är en fråga som går igen också hos unga människor. Den lista på frågor som unga människor har svarat på inför valet, som har tagits fram bl.a. av Aftonbladet, visar just på att det är värderingsfrågorna som är de viktiga. Det handlar inte om plånboksfrågor. Det handlar inte om pengarna. Det handlar inte om skattesänkningar, utan det handlar om hur man har det i skolan. Då handlar det om makten. Vem ska få vara med och bestämma? Det handlar om maktlösheten och om att inte få vara med och bestämma. Den andra frågan är frågan om jämställdhet. Då handlar det om lönediskriminering. Det är återigen en fråga om värderingar och makt och maktlöshet - denna gång mellan könen. Den tredje frågan handlar om droger och otryggheten i samband med att kriminaliteten runt drogerna breder ut sig. Det är en trygghetsfråga. Den syn på hur vi ska behandla de frågor som ungdomarna redovisar är fjärran från en diskussion om skattesänkningar. Det är intressant att det för unga människor i dag är värderingarna som träder fram. Det är rättvisan och solidariteten i samhället som är det viktiga, och det är demokratifrågorna - frågan om att få vara med och ta ansvar, vara delaktig och känna att man har en roll i detta. Detta är frågor som jag hoppas att vi kommer att få tid att diskutera i valrörelsen. Jag tror också att vi behöver en diskussion om hur vi bygger samhället vidare. Hur kan vi få alla att bli delaktiga? Jag är oroad över att diskussionen om jobben är för svag i dag. Jag är oroad över att det verkar som att någon form av belåtenhet över de siffror som vi nu tillsammans har kommit fram till sprider sig. 4 % är nästan 200 000 människor. I den dolda arbetslösheten, dvs. i åtgärder, finns kanske 100 000 till. Det är kanske 300 000 människor som både kan och vill jobba som inte har jobb. Många är sjukskrivna; det vet vi. Väldigt många människor som skulle kunna arbeta gör inte det. Detta är själva grunden för välfärdsbygget. Utan många människor i arbete har vi heller ingen möjlighet att bygga den starka och solidariska offentliga sektor som vi vill ha och den samhällsservice som vi behöver. Dessa frågor hänger ihop. Det innebär att jobben i den privata sektorn hänger ihop med jobben inom den offentliga sektorn. Det är inte motsatser, utan det är två sidor av samma sak. Vi kan se hur det ser ut utomlands. Visst har Sverige en hög skatt, men vi har också väldigt många i arbete. Har vi inte en väl fungerande vård och omsorg, en bra skola och fritis som vi kan vara trygga med har vi heller inte kvinnor som kan arbeta. Alla de frågorna hänger samman. Det finns ingen motsättning mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn. De behöver varandra. Vi behöver varandra. Därför måste vi satsa på jobben. Därför tycker vi inte att vi ska vänta till valet innan vi gör någonting. Vi ska redan nu se till att använda de pengar som finns på ett klokt och kreativt sätt, Göran Persson. Med "kreativt" menar jag inte fiffel och båg, utan jag menar att vi ska se hur det ser ut i de offentliga finanserna. Vad har vi för pengar till förfogande? Konjunkturinstitutet har skrivit en rapport som talat om överskott och ett utrymme för utgiftsökningar eller skattesänkningar på 20 miljarder år 2002 och 35 miljarder år 2003. De pengarna kan vi diskutera. Hur ska de användas? Ska vi sänka skatter? Ska vi sänka arbetstiden? Ska vi satsa på sociala reformer? Det är fråga om kreativitet. Jag tror att vi kan komma långt om vi vågar vara så kreativa att vi inte låter oss hindras av stelbent budgetteknik. Vad gäller alla de frågor som vi gemensamt är överens om är viktiga - det gäller taken i socialförsäkringarna, mer pengar till kommunerna, taken och golven i a-kassan - finns det ett utrymme, om vi vågar använda det. Det skulle vara kreativt i ett läge när vi ser att det är jobben, tryggheten och välfärden som vi måste sätta främst. Då vore det kreativt att inte låta oss hejdas av förutbestämda utgiftstak som gör att vi inte kan använda pengarna till det som de behövs till. Det var det jag menade. Det som vi har diskuterat på Vänsterpartiets kongress, och som en del har framställt som några fullständigt fantasifulla önskelistor, är inte fantasifullt. Vi har diskuterat inriktningen på politiken. Vi har diskuterat långsiktigt, för vi tror att väljarna tänker längre än de kommande fyra åren när de går och röstar. Det är en viljeinriktning i politiken med många bra sociala reformer. Sedan måste vi naturligtvis diskutera takten i detta och vad vi har råd med vid vilket tillfälle. Men diskussionerna om de reformer som handlar om att sätta jobbet främst, a-kassan, kompetenshöjningar i arbetslivet, investeringsbidrag till bostadsombyggande, miljöomställning och upprustning av elnät och järnvägar ska vi ta nu. Dem ska vi ta redan före valet. Vi tar dem säkert i valrörelsen, men vi ska också ta dem dessförinnan. Det gäller också diskussionen om feminismen, som Bo Lundgren har uppfattat på ett sätt som jag ärligt ska säga att jag inte begriper. Han menar att min feminism går ut på att kvinnor ska skaffa sig karlar. Hur han fick ihop det förstår jag inte. Det jag har tagit upp och pekat på är en orättvisa och ett maktsystem som finns i vårt samhälle, där kvinnor underordnas och diskrimineras inom livets samtliga områden - inte minst på arbetsmarknaden. Det fanns en artikel i Dagens Nyheter i söndags som redogjorde för läget på arbetsmarknaden när det gäller sjukfrånvaro. Där kunde man läsa att det finns två genomgående aspekter på påfrestningarna i arbetslivet. Den ena är en fråga om klass. Arbetare är mer utsatta än tjänstemän och akademiker också när det gäller stressrelaterade problem. Den andra är en fråga om kön. Kvinnor är mer utsatta än män. Och inga är så utsatta som arbetarklassens kvinnor. Två maktstrukturer har vi i samhället. Den ena handlar om klass. Den andra handlar om kön. Ofta går de dessutom samman. Det har vi sett i Vänsterpartiet. Det är därför vi är ett socialistiskt och feministiskt parti. Det är därför vi lyfter fram de här frågorna. Det är inte fråga om att kvinnor ska skaffa män eller jobba svart. Det är fråga om att kvinnor som har ett viktigt arbete ska ha ordentligt betalt för det. Det är fråga om att se på kvinnor som lika mycket värda som män i alla avseenden. Det är en insikt som man får ta till sig om att kvinnors rättigheter handlar om mänskliga rättigheter. Det vore väl inte för sent att också den här församlingen kunde inse det.

Fru talman! Jag försökte lyssna så noga jag kunde på Gudrun Schyman när hon talade om maktlöshet. Det är ju alldeles självklart att maktlöshet föder eller drar med sig utbrändhet och en lång rad problem som vi alla här, förväntar jag mig, vill verka emot. Då får man, när Gudrun Schyman talar, en känsla av att när ordet "privat" kommer in, eller detta att flera entreprenörer får verka inom den offentliga sektorn, då infinner sig maktlösheten. Jag tolkade Gudrun Schyman så. Då kunde jag inte låta bli att slå upp ett litet häfte som jag har med mig där Ylva Thörn, ordföranden i Kommunal, uttrycker sig. Hon säger att en undersökning som Kommunal låtit genomföra visar att de som jobbar inom privat äldreomsorg som regel är något mer nöjda med sin arbetssituation än de som jobbar inom offentlig äldreomsorg. Resultatet av undersökningen är inte särskilt förvånande, anser Ylva Thörn. Det beror på att den offentliga äldreomsorgen alltför ofta är för centralstyrd och hierarkisk. Det vet vi ju. Men går det då inte, Gudrun Schyman, att tillstå att det finns något positivt i att man i kommuner och landsting tar fram möjligheter för arbetssökande att jämföra arbetsgivare och själva komma till klarhet med om de trivs eller inte?

Fru talman! Jag vet inte hur Alf Svensson lyssnar, men jag kände över huvud taget inte igen mig i det han hade hört att jag hade sagt. Visst kan det finnas oerhört positiva krafter i entreprenadverksamheter - också inom vård och omsorg. Visst är det så. Visst är det så att det finns ett utrymme för alternativa vårdgivare. Det finns det absolut. Jag vet många kvinnor som har slagit sin panna blodig mot en hopplös byråkrati - inte sällan överbefolkad av revirtänkande män - som förvägrar kvinnorna att själva ta initiativ. I sin uppgivenhet säger de då helt enkelt: Nu går jag härifrån. Jag startat eget. Jag står inte ut med de här strukturerna där jag inte får utrymme för min kreativitet. Det är mycket bra initiativ som förhoppningsvis också kan sätta strålkastaren på det som behöver göras inom den offentliga sektorn, nämligen en demokratisering. Låt de människor som arbetar i verksamheterna också organisera dem och styra och ställa. Riv en mängd av de överbyggnader som finns. Decentralisera! Ned med besluten till dem som faktiskt vet vad det handlar om! Alla sådana demokratiseringsprojekt - inte sällan kombinerade med arbetstidsförkortningsprojekt - inom den offentliga sektorn har varit mycket lyckosamma.

Fru talman! Jag tycker bara att Gudrun Schyman måste bestämma sig. Först kommer hon med attacker när man i landsting eller kommuner luckrar upp och släpper in entreprenörer. Då är det åt skogen. Sedan kommer Gudrun Schyman upp och säger: Visst finns det utrymme för andra entreprenörer. Visst ska det finnas utrymme och det kan säkert vara bra. Så gör hon en sväng om demokratisering och decentralisering. Det är någon slags guttaperkapolitik över detta,

Fru talman! Med tanke på min återstående talartid förstår jag att jag ska vara kortfattad. Det är naturligtvis svårt. Vad jag menar, Alf Svensson, är att man ju får titta på att det är olika saker vi talar om. Inom vården och omsorgen kan det finnas utrymme för alternativ, för att man har något annat att erbjuda än det som redan finns inom det som är den offentliga verksamheten. Inom skolan kan det vara likadant. Man kan ha något annat, något som ännu inte finns, någon särskild pedagogik som ännu inte har fått rum inom ramen för den kommunala skolan. Det kan vara utmärkt. Vad jag vänder mig emot är den här ideologiska privatiseringen som utgår från en idé om att privat alltid är bättre än offentligt, som utgår från en idé om att det är prislappar som ska styra och som tror att valfriheten har ett sådant egenvärde att det slår ut alla andra värderingar, t.ex. den om solidaritet och rättvisa.

Fru talman! Risken att Sverige ska hamna i ett ekonomiskt moras om Vänsterpartiet skulle komma in i regeringen är ju alldeles uppenbar. Valplattformen handlar om 80 miljarder utöver de lite drygt 700 som vi kan spendera i Sverige enligt den antagna statsbudgeten. Det här är faktiskt ett läge som är svårbedömt. När man säger att det är överskott i den offentliga sektorn så kan man indela den offentliga sektorn i tre delar. Pensionssystemet går med överskott. Kommunerna går ungefär jämnt ut. Några går jättebra, några går dåligt men totalt går de ungefär jämnt ut. Staten går back redan i år. I det läget, och med en valplattform på 80 miljarder, säger Gudrun Schyman att hon inte tänker låta sig hindras av en stelbent budgetreglering, budgettak och sådana saker och att man ska ha ett kreativt tänkande. Det är, mina vänner, synd att statsministern har använt sin tid så att vi inte kan få ett besked om hur han ser på att regera med ett sådant parti. Jag skulle vilja ge Gudrun Schyman rätt i att mycket av valdebatten kommer att handla om synen på synen på människan. Vänsterpartiet säger att de vill göra något för kvinnorna. De har under tre år haft en unik maktposition för sitt parti i det här landet. Antalet kvinnor bland dem som är sjukskrivna har ökat. Det är i dag 64 %, vilket är en tredubbling jämfört med för några år sedan. Löneskillnaderna ökar, särskilt i offentlig sektor. Unga invandrarkvinnor har en extremt utsatt position som inte har förbättrats någonting under de här tre åren. Vårddiskrimineringen i de landsting där Vänsterpartiet styr har inte heller minskat under de här åren. Hur är människosynen hos ett parti som säger en sak men använder sin politiska makt i rakt motsatt riktning?
Fru talman! Om Lena Ek hade lyssnat på mitt inlägg, där jag redogjorde för vad vår valplattformsdiskussion var för något, hade hon förstått att det inte var någon önskelista inför valet utan att det var en viljeinriktning som sedan naturligtvis kommer att brytas ned i mer konkreta, väl avgränsade frågor som vi anser ryms inom kommande mandatperiod. Jag tog upp de frågor som vi anser ryms redan innan den kommande mandatperioden, bl.a. att få mer pengar till kommuner och landsting inte bara under nästa år utan också kommande år - inte minst för att också höja lönerna för de kvinnor som arbetar i offentlig sektor. Det gäller också andra arbetsmiljöfrågor som svar på just det som är ett faktum, nämligen att så många kvinnor sliter så hårt inom den offentliga sektorn. Det behövs fler människor där. Det behövs en bättre arbetsmiljö med mindre stress, det behövs högre löner och ett delat ansvar också för det obetalda arbetet i hemmet. Därför behövs det också en arbetstidsreform som gäller både män och kvinnor. Dessa frågor arbetar vi hårt med, och vi kommer att fortsätta med det.

Fru talman! När det gäller det delade ansvaret i hemmet så handlar det ju om en feministisk diskussion om strukturer, och där har vi likheter i vårt resonemang. Men när det handlar om hur man hanterar sin maktposition när man har suttit i budgetförhandlingar och bestämt hur pengarna ska användas och hur Sverige ska styras så kan jag konstatera att antalet sjukskrivna kvinnor under denna treårsperiod har ökat, inte bara i antal utan också procentuellt. De har alltså haft det sämst på arbetsmarknaden, och det har ni inte kunnat göra något åt. Att löneskillnaderna har ökat mellan män och kvinnor - inom offentlig sektor dramatiskt - har ni inte gjort någonting åt. Att unga invandrarkvinnor är utsatta för våld i en omfattning som inte många förstår har ni inte gjort någonting åt. Deras trygghet är ju en chimär. Deras mänskliga rättigheter existerar inte på det sätt som vi räknar med att de ska göra för människor som bor i det här landet. Vårddiskrimineringen, dvs. hur man hanterar medicinsk behandling, mediciner och forskning inom landstingen, har inte ändrats, inte i de landsting där ni har suttit i styrelsen. Då undrar jag: Vad är det för människosyn när man säger en sak och gör precis en helt annan sak? Vi vet att kvinnor har lägst inkomster, att de är mest utsatta i en lågkonjunktur och att det är de som drabbas mest när man måste göra besparingar därför att ekonomin så att säga har ramlat omkull. I ett sådant läge då vi befinner oss i en lågkonjunktur säger Gudrun Schyman att hon inte vill låta sig hindras av en stelbent budgetreglering, inte vill låta sig hindras av budgettak och tänker se kreativt på utgiftssidan. Då hamnar vi i en situation som vi har varit i en gång tidigare. Och vi har gjort budgetregleringar just för att hindra alltför mycket kreativt tänkande i en lågkonjunktur.
Fru talman! Att vara kreativ är att se till vad som finns att arbeta med och det är att se till att de överskott som finns och som kan användas ska vi använda så att de hamnar där de gör bäst nytta. Och det menar jag inte är att använda dem till skattesänkningar som ger mer pengar i de portmonnäer och plånböcker där det redan finns en hel del. Jag tar mig friheten att tala om att dessa pengar går att använda just för att kunna tala om hur vi ska komma åt de problem som finns. Lena Ek kan ju inte å ena sidan stå här och säga att jag talar om saker som jag inte har gjort någonting åt som om jag inte ville göra någonting åt dem, och sedan när jag vill gör någonting åt dem så får jag inte gör någonting åt dem eftersom jag då gör av med pengarna. Vi behöver ekonomin som verktyg för att uppnå våra politiska mål. Det är det som vi hävdar. Och det måste ju stå över de budgettekniker som vi här har fattat beslut om. Det är väl ändå så att det är politiken som ska styra ekonomin och inte tvärtom? Och då är det verkligheten som vi ska förhålla oss till. Jag är inte säker på att vi är överens om det, men vi får väl diskutera mer.

Fru talman! Gudrun Schyman spelade en lite egendomlig roll i debatten i höstas då hon var kritisk mot den internationella insatsen som ledde fram till att talibanregimen i Afghanistan föll. Jag trodde att hon hade bränt sig lite grann på att i debatten framstå som talibanernas försvarare på något sätt. Men i sitt tal på Vänsterpartiets kongress fullföljde hon detta resonemang på ett enligt min mening helt bisarrt sätt, och jag skulle gärna vilja att Gudrun Schyman redde ut här. Hon sade där att alla kvinnor i världen har det lika illa som kvinnorna i Afghanistan under talibanregimen. Det är ju en fruktansvärd kränkning framför allt mot de kvinnor som drabbades av stympningarna, av piskpolisen och av det oerhörda förtryck som talibanerna utövade. När det gäller att blanda ihop saker och ting minns jag när jag under Sovjettiden träffade kommunister från Moskva. När jag klagade på förtryck av mänskliga rättigheter sade de: Ja, men ni förtrycker ju samerna. Ja, visst har den svenska majoriteten gjort övergrepp mot samerna. Men när det gäller detta att blanda ihop saker och ting av helt olika storleksordning så är det inte dags, Gudrun Schyman, att be Afghanistans kvinnor om ursäkt? Det förtryck som talibanerna utsatte de afghanska kvinnorna för kan inte jämföras med den situation som t.ex. svenska kvinnor lever under. Be om ursäkt, framför allt för den kränkning som de afghanska kvinnorna har utsatts för. Jag såg på TV en svensk hjälparbetare från Räddningsverket som kunde jämföra läget nu med hur det var tidigare under talibanregimen. Glädjen har kommit tillbaka sade han. Är det inte dags att erkänna att det var väldigt bra att talibanregimen föll?
Fru talman! Det är beklagligt, Lars Leijonborg, att missförstånden kan bli så stora, om det nu är missförstånd.

Det trodde jag att ni fortfarande hade klart för er. Det verkar inte så. Det var nämligen det som jag talade om på kongressen. Jag sade att kön betyder maktrelationer. Överallt märks könsförtrycket - i hemmet likaväl som i det offentliga, i Sverige likaväl som i världen. Sedan sade jag: Det tar sig många uttryck. Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur och samma mönster som upprepas såväl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige. Det är inte särskilt banbrytande. Feminismen bygger på just detta - Jag ber inte kvinnor om ursäkt.

Fru talman! Det var exakt det stycke som Gudrun Schyman nu också har läst in till riksdagens protokoll som jag reagerade så oerhört mycket mot, nämligen att det är samma norm och samma struktur som förtrycker kvinnor i Sverige som förtryckte de afghanska kvinnorna under talibanregimen. Ser man det så då är ju kampen nästan omöjlig. Då finns det ju inga skillnader. Då hjälper det inte att vi har haft en levande kvinnorörelse där både män och kvinnor har hjälpts åt för att förbättra kvinnors förhållanden i det här landet, därför att det är samma norm som gäller under talibanerna. Men så är det ju inte. Det är klart att det är skillnad på att kunna gå till polisen och anmäla ett övergrepp och på att det är polisen som står för övergreppen, för stympningarna, för piskningarna och för att man inte följer de regler som männen, i detta fall i Afghanistan, har satt upp. När man inte ser dessa skillnader då ställer man sig också vid sidan av detta arbete, det tuffa arbete som förestår för att förbättra kvinnors förhållanden t.ex. i Sverige. Och då är vi ju inne på det som Lena Ek verkligen försökte pressa Gudrun Schyman på, nämligen vad ni egentligen har åstadkommit. Det var högsta norm på den vänsterpartistiska partikongressen att inte ställa tydliga krav på socialdemokraterna när det gäller vad man ska uppnå i regeringssamarbete. Jag kan förstå det. På punkt efter punkt har man ju inte uppnått någonting. Det är precis som Lena Ek sade: Lönediskrimineringen har inte minskat. Kvinnovåldet har inte minskat. Änkepensionerna har inte återinförts. Kvinnors sjukskrivningar har inte minskat. Gudrun Schyman har inte åstadkommit någonting för kvinnorna i Sverige med sin maktställning. Det är detta som är sorgligt. Genom att jämställa afghanska kvinnors situation under talibanregimen med svenska kvinnors situation ställer man sig vid sidan en seriös debatt om hur kvinnors förhållanden kan förbättras.

Fru talman! Jag tänkte formulera mig så att Gudrun kan nicka eller inte på slutet, så jag är glad om Gudrun är med. Gudrun efterlyste en diskussion om ideologi och värderingar. Härligt, jättekul! Som grönt språkrör bland en massa partiledare på en höger-vänster-skala känner jag att jag måste göra en kort liten lektion. Det finns en dimension till, och den är ny i historien - den gröna dimensionen, som handlar om antingen långsiktig hållbarhet eller också en överordnad ekonomism. Det är här som den gröna ideologin kommer in. Här finns det egentligen tre arenor för beslutsfattande, för aktivitet och för ekonomi: den privata, vinstdrivande, den offentliga, skattefinansierade och den civila, den sociala, ekonomin - det tredje fältet där människor gör saker tillsammans. Det är det här som den gröna ideologin mycket tar fasta på. Jag skulle alltså vilja, Gudrun, att du nickar eller låter bli att nicka när jag frågar dig: Ryms kreativa nytänkande friskolor med nya strukturer och som vill nya pedagogiska saker på din höger-vänster-skala, eller kan du tänka dig att öppna för en ny dimension?

Fru talman! Låt mig önska er alla ett riktigt gott valår. Jag tror nämligen inte att något parti är ute efter att försämra eller fördärva. Någon gång ska man kanske också stryka under debattens värde. Att åsikter bryts är ju demokratins livsluft. Därför tror jag att det under valåret 2002 kan vaskas fram åtskilligt av klokskap. Inget parti i den här kammaren har ju monopol på hela sanningen eller på den kompletta klokskapen. Fru talman! Jag skulle i dag alldeles speciellt vilja stryka under den absoluta nödvändigheten av att vården och omsorgen förbättras i vårt land. Inget landsting kan stå upp och säga: Hos oss är det perfekt. Ingen i vårt land som är i behov av vård och omsorg ska behöva känna sig utelämnad eller föst åt sidan. Det borde vara ett påstående som alla ställer sig bakom. Likväl är det ett oavvisligt faktum att många i dag sitter med djup besvikelse och åtskilliga med ångest för att vården och omsorgen inte mäktar upprätthålla den värdighet och den respekt för individen som måste vara en självklarhet i vårt land. Det skulle förvåna mig mycket om inte alla vi som sitter här kan räkna upp en hel del exempel på hur medmänniskor placeras i årslånga köer i väntan på en operation som ska befria från värk, på en operation som ska förbättra synen eller på en operation som ska avlägsna en tumör. Att låta människor som lider av värk och som kämpar med oro, ängslan och ångest placeras i köer står helt i strid med de många politiskt positiva uttryck som den här kammaren är full av. Fru talman! EU-ordförandeskapet drog uppmärksamheten bort från svensk inrikespolitik. De fasansfulla händelserna den 11 september har gjort att de flesta inhemska frågor vid en jämförelse kunnat te sig små. Men allt står verkligen inte väl till i vårt land. Är det inte skandal då vet inte jag vad som ska kallas skandal att en medborgare i det vänsterstyrda Värmland ska behöva vänta flera tiotal veckor för att få komma till ortopedin. Är det inte upprörande att i det vänsterstyrda Dalarna ska en medborgare vänta ett år på att få komma till allmänkirurgin? Vi politiker talar gärna om solidaritet. Solidaritet handlar givetvis om fördelning av ekonomiska resurser. Men solidaritet måste också i allra högsta grad handla om att varje individ som är i behov av vård får vård; detta oberoende av vederbörandes ålder, hemort, materiella situation etc. Alla är vi säkert överens om att det är de sjuka, inte de friska, som behöver läkare, för att återge ett månghundraårigt påpekande. Det borde betecknas som prioriterade solidaritetssatsningar att se till att vården fungerar för alla, snabbt och effektivt och med bästa kvalitet. Och vi ska solidariskt stå för kostnaderna. Ibland försöker man göra gällande att vi inte har den inriktningen, men det har vi. Vi ska solidariskt stå för kostnaderna! Ett annat ofta återkommande politiskt uttryck är "rättvis fördelning". Med all rätt debatterar vi då skatteskalor och bidragssystem, och så har varit fallet också här i dag. Men är det något som har med fördelningspolitik att göra, så måste det självfallet vara att sjuka får vård och hjälp, möts med respekt och värdighet och blir behandlade med bästa tänkbara och tillgängliga kvalitet. Socialdemokraterna vill tydligen rikta strålkastarna speciellt mot Stockholms läns sjukvård. Den är förvisso inte problemfri. Men det är mer än otillständigt, hävdar jag, att enbart rikta uppmärksamheten på Stockholm och att inte ens ge sig till att sätta ett ficklampslyse på vänsterstyrda landsting, t.ex. Kalmar, Värmland, Dalarna och Norrbotten. Fru talman! Till detta kommer att långtidssjukskskrivningar, utbrändhet och förtidspensioneringar ökar lavinartat i Sverige. Det är enskilda människor som drabbas. Samtidigt talar vi om den snabbast ökande kostnaden i statens finanser. Snart tar ohälsan en femtedel av hela statsbudgeten. Om regeringen inte har mer konstruktiva lösningar än förslaget att låta landets företagare ta över försäkringskassans uppgifter, ja, då är det allvarligt ställt. Den intressanta frågan för Stockholms läns landsting är givetvis: Hade vården här varit bättre och hade köerna, som är borta, varit ännu mer borta om Bosse Ringholm med Vänsterpartiets stöd hade fått fortsätta att styra Stockholms läns landsting? Jag tror att tillgängligheten i vården hade varit sämre med socialdemokratiskt styre, och jag är övertygad om att köerna med Bosse Ringholm som sjukvårdsregent för Stockholm hade varit som de var när han hade ansvaret och som de är i de landsting som i dag är vänsterstyrda. Socialdemokraterna älskar monopolarbetsgivare - det vet vi - men monopolarbetsgivare har i regel inte varit till gagn. Detta gäller faktiskt också inom vården, för både vårdtagare och personal. Det är när jämförelsemöjligheter skapas, dvs. när flera entreprenörer måste tävla med varandra, som förbättringar i regel kan komma till stånd. Denna självklarhet gäller givetvis också inom vård och omsorg. Då kan beslutsvägar kortas. Det är då som personalen får uppleva arbetsgivarens lyhördhet, vilket befrämjar både personalens trivsel och verksamhetens ekonomi. Detta är för övrigt, som jag tidigare visat på, dokumenterat i publicerade undersökningar. Låt mig i detta sammanhang också slå fast att antalet vårdplatser skurits ned alldeles för drastiskt. I dag blir ofta inriktningen att man försöker skriva ut patienter tidigare än vad som egentligen är medicinskt rimligt därför att man ska bereda plats för någon som har suttit och väntat i timmar vid akutintaget. Det krävs fler platser i vården. Fru talman! Det måste ligga ett stort mått av rädsla hos socialdemokratin, rädsla för att förlora makten när man nu så envetet försöker kasta sig över och smutskasta Stockholms läns landsting. Och det ryms förstås också ett drag av ålderdomligt förmyndartänkande när socialdemokrater stiftar, nära nog så fort ordet privat eller vinst kommer på tal, stopplagar.

Och just detta faktum är en av de starkaste rationaliseringskrafterna i ett samhälle. Det vore också sällsamt om medierna, som ju inte precis till hundra procent går borgerlighetens ärende eller nickar bifall när ordet mångfald eller konkurrens används inom den offentliga sektorn, skulle förtiga de vårdalternativ som inte håller måttet. Sådana finns inom både den offentliga och den privata sektorn. Fru talman! Så vill jag stryka under att ytterst handlar det om att Sverige måste få en politik som får svenskt näringsliv att sjuda av framtidstro. Det är givetvis fullständigt självklart att i tid och otid stryka under att näringslivet måste blomstra så att människor har arbete. Detta är socialt och ekonomiskt nödvändigt. Men det behöver faktiskt också med kraft hävdas att näringslivet måste få luft under vingarna, måste vitaliseras för att just vården ska fungera bättre. Om företagsamheten slokar eller flyttar ur landet eller ser det lönlöst att investera och nyanställa, då innebär detta att vården kommer att försämras, omsorgen kommer än mer till korta och människors ängslan kommer att tillta. Alla som något har följt den senare tidens nyhetsrapportering har kunnat konstatera att varsel och företagsutflyttningar ökar dramatiskt, men också att regeringens företrädare som tidigare snabbt tog åt sig äran för nytillkommande arbetstillfällen nu lika ofta framträder och förklarar att bekymren beror på den internationella konjunkturen. Jag tror inte att en annan ekonomisk politik hade förhindrat varje nedläggning eller varje varsel, men jag är övertygad om att en annan politik hade skapat bättre förutsättningar för att bevara jobb i vårt eget land. När näringsminister Björn Rosengren diskuterar att vidta åtgärder som gör det dyrare för företag att varsla eller lägga ned verksamhet tror jag att han söker lösningen på problemen på fel ställe. Lika lite som det går att kommendera fram nya jobb går det att kommendera företag att behålla sina anställda. Det är genom att Sverige framstår som och är en god miljö för att starta och driva företag som arbetslösheten hålls nere och välfärden tryggas. Låt oss sänka avgifterna för anställda, förändra de s.k. 3:12-reglerna, ta bort den otidsenliga dubbelbeskattningen och röja upp i den byråkrati som omgärdar företagande. Det tror jag skulle vara åtgärder som vore oändligt mycket mer verksamma och till gagn för alla löntagare än hot från näringsministern. Fru talman! I detta sammanhang vill jag gärna nämna den omsorg som våra äldre i primärkommunerna är föremål för. Det är faktiskt obegripligt att det gång på gång publiceras som nyheter att äldre på våra särskilda boenden lider av vätskebrist eller näringsbrist. Det behöver inte påpekas som en udda nyhet, för det är så! Hundratusentals gör det. Det är klart att det är en resursfråga, men jag påstår och påpekar också för mig själv att det också är en fråga om inställning till åldrandet, en attitydfråga och förstås också en utbildningsfråga. Enbart detta faktum att vi accepterar att 40 % av den personal som vårdar våra gamla är outbildad är ett svek både mot våra gamla och mot personalen. Det behövs självklart kompetens och kontinuitet inom vårdsektorn. Vi kan fundera över hur det skulle vara på andra områden. Tänk på vilket område du själv önskar. Hur skulle vi acceptera om 40 % av personalen där vore outbildad? Det skulle vi aldrig acceptera, och det ska vi inte heller acceptera när det gäller omsorgen om våra äldre. Fru talman! För ett par månader sedan hade jag förmånen att få tala på en sång och musikgala i Linköping till förmån för världens barn. Den tillställningen avslutades av biskop emeritus Martin Lönnebo. Han citerade och sade: Barnet buret bär den vuxne. Om några få dagar ska vi här i riksdagen debattera mobbning och ungdomsvåld, och det finns verkligen all anledning att ha en sådan debatt. Då lär vi examinera respektive partiers kriminalpolitiska handlingsprogram. Och säkert kommer vi att vara överens om en del åtgärder och oense om andra. Men viktigare än att debattera kriminalpolitiska ståndpunkter är det att studera partiers familjepolitiska princip och handlingsprogram, partiets syn på barns rättigheter och behov.

Vi har talat här om vad som ska prioriteras. Det borde vara en självklarhet att det är barnen och våra gamla, de som inte kommer fram till mikrofonerna. Det handlar om resurser, men det handlar långt ifrån enbart om resurser.

Fru talman! Ledamöter, ärade åhörare! "Vår beredskap är god" är ett klassiskt citat i svensk historia. Jag vill mer men vår beredskap är god är väl en sammanfattning av statsministerns anförande tidigare i dag. Jag har en lite annan bild av läget. År 2002 kommer att bli ett skakigt år i svensk ekonomi. Lågkonjunkturens svallvågor sköljer över världen och kommer också att nå svenska stränder och svenska företag och familjer. I en sådan tid är det oerhört viktigt med en stabilitet i den svenska ekonomin. För att nå det står Sverige inför en rad utmaningar, utmaningar som måste mötas för att vi ska få en balanserad och uthållig tillväxt med bra villkor för företagande och arbete, som i sin tur gör att vi kan klara samhällets, gemensamt via skatterna finansierade, grundförutsättningar såsom vård, skola och omsorg i landets alla delar. Det är utmaningar som måste mötas för att människor ska få självbestämmande och förutsättningar att växa och utvecklas. Dessa utmaningar klaras inte av med den centralistiska politik som just nu bedrivs av socialdemokraterna tillsammans med populisterna i Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Statsministern talade tidigare i dag om sin motvilja mot politiker som abdikerar från sitt ansvar och om vikten av att ta politiskt ansvar, att många är engagerade. Då är det förvånansvärt att man hela tiden inskränker möjligheten att besluta på den lokala nivån, som ligger närmast människor och där flest entusiaster och flest entreprenörer vill vara med och engagera sig och ta ansvar. Man minskar kommunernas makt och inflytande, och den lokala plattformen för demokrati krymper och har krympt rejält under den här mandatperioden. När statsministern säger att han inte tycker om politiker som abdikerar från sitt ansvar, är det i själva verket så att han inskränker politikens möjligheter genom att sätta tvångströja på massor av engagerade människor som vill arbeta lokalt. Han sätter tvångströja på idealisterna som vill jobba i kommunerna. Vi närmar oss en annan fråga med mycket stora demokratiska förtecken och frågetecken. Det är frågan om Sverige ska ingå i den europeiska monetära unionen. Den frågan har inte nämnts hittills i dag. Centerpartiet vill att de svenska medborgarna ska få möjlighet att utan tvång i en folkomröstning pröva sina argument för och emot. Innan folkomröstningen kan äga rum ska man ha chansen till diskussion, reflexion och opinionsbildning för att just ta till vara den demokratiska aspekten. Därför måste jag säga att jag tycker att det är väldigt bra att statsministern har lyssnat på Centerpartiets argument när det gäller de demokratiska aspekterna inför folkomröstningen. Då får vi tid att se om EMU fungerar, inte bara i en högkonjunktur utan också i en lågkonjunktur, vilket förstärker kunskapen om det här politiska projektet. Jag utgår från att vilken statsminister som än sitter utarbetar en ekonomisk strategi för båda alternativen i folkomröstningen, vad vi ska vi göra i händelse av ett nej och vad vi ska vi göra i händelse av ett ja. Det är nödvändigt om det ska vara demokratiskt trovärdigt. Jag förutsätter också att vilken statsminister som än sitter kommer den personen, man eller kvinna, att respektfullt förvalta resultatet av folkomröstningen. Fru talman! Den politik som de tre partierna har fört under den här mandatperioden har lämnat många människor utanför, människor som inte har märkt att Sverige har befunnit sig i en högkonjunktur, en av de bästa högkonjunkturer som vi någonsin har haft i det här landet. Sämre tider, som vi går in i nu, drabbar de här människorna med snäva ekonomiska utrymmen hårdast. En lättsinnig ekonomisk politik, där budgettaken riskerar att sprängas, gör att människor och marknaden tappar förtroende för den ekonomiska politiken och Sveriges möjligheter att klara olika slag av väderlek. Min åsikt är därför att Gudrun Schyman och vänsterkongressen faktiskt är en fara för människor just med ett snävt ekonomiskt utrymme, människor med låga och normala inkomster, just därför att de riskerar att föra Sverige ut i ett ekonomiskt moras. Man kan fundera över hur statsministern tänker med ett vänsterparti som vill sitta i regeringen, eller som i vart fall kräver att få blanda sig i det allra mesta, just med ett vänsterparti som har den här synen på den ekonomiska politiken och på de regler som riksdagen har satt upp för hur vi förvaltar skattepengar och det budgettak som vi har satt som en yttersta gräns för vad man kan göra. När säkerhetspolitiken dessutom ser helt annorlunda ut frågar man sig: Vad är regeringsalternativet på vänstersidan? Den debatten ska bli mycket intressant att följa under våren. Dubbelspelet från Vänsterpartiet när det gäller jämställdhet och feminism har jag diskuterat tidigare i en replikväxling med Gudrun Schyman. Jag vill bara hävda igen och peka på att under den här valperioden har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat. Sjukfrånvaron har ökat, och den har ökat mest bland kvinnor, mycket mer bland kvinnor t.o.m. De största sjuktalen finns i offentlig sektor. Det som skulle kunna lösa en del av den frustration som kvinnor känner är ju att kunna jobba under andra arbetsformer, att försöka att hitta alternativ till hur man organiserar sitt arbete och med olika slag av huvudmän. Vänsterpartiet säger i en rapport till partikongressen t.o.m. nej till personalkollektiv i offentlig verksamhet med argumentet att inga invandrare eller arbetarklassen driver sådana kooperativ. Var har de fått den världsuppfattningen ifrån? Jag tror att jag under de senaste tre åren har besökt åtminstone ett 15-tal personalkooperativ som har fungerat utmärkt. De har visat stor entusiasm och bra resultat. Och kvinnorna, för det har faktiskt varit mest kvinnor, har känt: Här utför jag en uppgift. Här kan jag bestämma över mitt liv. Här kan jag känna att jag har en plats att fylla. Jag förstår inte Vänsterpartiets inställning i de här sammanhangen. Det rimmar särskilt illa om man säger att man vill ge kvinnor en bättre situation och mer makt. Då är det är totalt motsägande. Den allra mest utsatta gruppen är de unga invandrarkvinnorna, som har en eländig situation och vars situation inte har förbättrats under de här åren men som vi bannemej - om man får uttrycka sig så i talarstolen i riksdagens kammare - måste ta itu med nu. En ny politik och en ny regering är avgörande för att möta den sociala klyvningen och den regionala klyvningen i Sverige. Genom en politik som ger rätt förutsättningar för människor att själva påverka sin livssituation och vardag kan klyftorna minska. Lösningen är inte den klassiska vänstermodellen, präglad av ständigt ökande offentlig styrning av vardagen och frikostiga vallöften, toppat med en stor portion vilja att stöpa människor i samma fyrkantiga form. I stället behöver vi en politik som utgår från att samhället behöver mer av frihet, mer av frivilligt samarbete och mer av rättvisa förutsättningar, så att var och en får bidra utifrån sin förmåga i stället för att ständigt på nåder få ta del av vad andra skapat. I dag kan studerande, barnfamiljer och pensionärer med låg pension ofta inte leva på sin inkomst. Välfärdsbokslutet och Rädda Barnen pekar på att barn har fått det sämre under de senaste tre åren. Stora grupper av barn har t.o.m. fått det mycket sämre. Det är rätt tänkvärt, tycker jag. Mycket behöver göras för att förbättra situationen för de här människorna. Det största problemet är faktiskt att kombinationen av hur bidragen ser ut och hur skattesystemet ser ut gör att man inte kan förbättra sin situation själv. Man är inlåst i fattigdomsfällorna. Därför talar vi från Centerpartiet alltid om vårt skatteförslag med avdrag först på 10 000 kronor och sedan ett förvärvsavdrag på 10 800 kr för alla. Det lyfter i ett slag ut stora grupper av människor ur fattigdomsfällor, och de som sitter fast där är faktiskt oftast kvinnor. En annan bra grej med det här är att det ger kommunerna ett annat skatteunderlag helt enkelt bara genom den teknik vi använder. Det är kommunerna som är ansvariga för vård, skola och omsorg, och de skulle också tjäna på detta. Med en kombination av vårt skatteförslag och Centerpartiet som garant för den kommunala skatteutjämningen, som statsministern frågade om tidigare, skulle vi kunna komma ett bra steg på vägen för att lösa både de sociala klyftorna och de regionala klyftorna. Det är det som vi vill ska ske i Sverige. Jag skulle bara vilja säga några ord om företagande. Vi har ju en känd kvinnlig minister som säger att företagare är hjältar. Det har vi diskuterat mycket i den här kammaren. Företagare bär upp den tillväxt som vi har i landet, den tillväxt som vi allihop är så beroende av, och företagare är en viktig del av vår ekonomi. Jag kan inte förstå att man från majoritetens sida inte kan bestämma sig för att fatta några beslut som handlar om företagaren som människa. Jag tänker inte diskutera skatter eftersom dessa har diskuterats så mycket här, men företagaren själv har ett mycket sämre trygghetsnät än vad alla andra har. En företagare som är föräldraledig får på samma lön som en löntagare bara 70 % av den föräldraersättning som löntagaren får, för man räknar ut det på ett annat sätt. Varför har inte företagarens barn samma rätt till sina föräldrar? En småföretagare har nästan ingen möjlighet att få arbetslöshetsersättning utan ett fruktansvärt krångel. Det finns massor med historier om hur man inte har fått den ersättning som man själv har varit med om att betala till varje år. En företagare som blir bestulen på sitt lager får betala moms på det som tjuven har tagit. Varför detta? Det handlar om en inställning till företagande och entreprenörskap som jag inte kan förstå och som jag är övertygad om att vi måste ändra för att kunna skapa den goda tillväxt som vi faktiskt vill ha i Sverige. Det är här inte fråga om utgiftsdrivande förslag. Att jämställa föräldraersättningen skulle kosta 20 miljoner av de över 700 miljarder som vi använder varje år, utan det handlar om en inställning till människor och entreprenörer som jag är övertygad om att vi måste ändra på för att det ska gå bra i vårt land. Vi har i dag också haft en lång diskussion om barnets situation i Sverige och om skolan. Vi har konstaterat att den socialdemokratiska skolpolitiken har havererat. Även om vi ser till de goda exemplen, de tre fjärdedelar som klarar grundskolan, kan vi inte acceptera de dåliga exemplen, som vi måste ändra på. Därför krävs det faktiskt en helt annan skolpolitik. Jag hoppas också att vi kan få en helt ny debatt på det här området när vi nu får en ny minister. Vi behöver i Sverige skapa ett samhälle där människor får inflytande och självbestämmande över sin egen situation. Vi behöver skapa ett samhälle som ger alla barn en bra start i livet genom att man kan gå ut grundskolan med gott självförtroende och med livsglädjen kvar. Vi behöver skapa ett samhälle där människor mår bra och där ett barnvänligt arbetsliv gör att det går att förena arbete med barn och livskvalitet. Vi behöver också skapa ett företagsamt och miljövänligt samhälle med livskraft i alla delar av landet. Centerpartiet vill skapa ett Sverige med livskvalitet, livskraft och självbestämmande, och Centerpartiet vill förändra Sverige.

Fru talman! Lena sade att Centerpartiet är en garant för det kommunala skatteutjämningssystemet. Jag skulle vilja veta om Lena Ek har någon specifik strategi för att kamma hem det tillsammans med moderaterna. De kommer att sänka skatter med 80 miljarder om de kommer till makten. Hur ska Centerpartiet kunna hävda detta i ett moderatlett arbete?
Fru talman! Vilken tur att jag hade repliktid kvar! De här frågorna har vi diskuterat i finansutskottet successivt under de senaste terminerna - låt mig som gammal universitetsmänniska använda det ordet - och vi har nått en samsyn om ganska mycket av det här. Vi har en skrivning om den kommunala skatteutjämningen som jag vet att även mycket gamla centerpartister kan acceptera. När det gäller skattesänkningarna har vi faktiskt i den gemensamma reservationen från i höstas mycket klart skrivit att ambitionsnivåerna varierar mellan de olika partierna. Det vet alla, och det är inget att hymla med. Däremot har vi en samskrivning om att vi ska börja med skattesänkningar för människor med låga och normala inkomster.

Fru talman! Varför blir fler och fler människor sjuka på jobbet i Göran Perssons Sverige? Det är en stor och viktig fråga som borde ha debatterats väldigt mycket i Sverige under det senaste året. Hur ohälsotalens utveckling kan hejdas är en ödesfråga för vårt land. Men genom det mycket speciella 2001 som vi nu har bakom oss har den typen av frågor inte fått särskilt mycket utrymme. Först var det ordförandeskapet i EU och sedan var det händelserna den 11 september som gjorde att hela debattsituationen blev sådan att ett antal viktiga inrikespolitiska frågor kom i skymundan. Att regeringen nu när vi går in i valåret kan glädja sig åt mycket goda förtroendesiffror är väl ett resultat av detta. Det som verkligen skulle kunna kasta ljus över regeringens misslyckanden har inte debatterats särskilt mycket. Jag tycker att den här debatten har varit intressant på det sättet att det från icke-socialistiskt håll ändå har lyfts fram ett antal avgörande framtidsfrågor - skolan, vården, företagandet, folkhälsan och jämställdheten - och att det har pekats ut konkreta alternativ där en ny politik verkligen skulle kunna nå andra resultat. För att något utveckla frågan varför ohälsan ökar så kraftigt i Sverige vill jag säga att man vid ett ytligt betraktande kan tycka att det är ganska egendomligt. Det jobbas ju t.ex. mer och mer med ergonomi, och arbetarskyddet blir alltmera utvecklat. Ventilationen i arbetslokalerna blir allt bättre. Det bedrivs ett intensivt fackligt arbete för att skapa bättre villkor i arbetslivet osv. Ändå blir folk sjuka av sina jobb. Det är naturligtvis så som regeringens utredare Jan Rydh konstaterar att svaret på den frågan måste sökas på en helt annan nivå. Han lyfter fram att det djupast sett är en fråga om makt. Fler och fler människor upplever det så att det är andra som bestämmer över dem. Man har inte rätt att bestämma sin egen arbetstid utan det är i allt väsentligt arbetsgivaren som bestämmer. Valmöjligheterna när det gäller skola och barnomsorg är inte alls så stora att många familjer känner att de hittar den lösning som verkligen skulle passa dem. De partier som just nu har makten verkar närmast inställda på att inskränka de valmöjligheter som faktiskt har kommit de senaste åren. Då det gäller möjligheterna att köpa hushållstjänster, något som verkligen skulle kunna minska stressen för många barnfamiljer, har man bestämt att en sådan bransch över huvud taget inte ska få finnas - i varje inte vit - i Sverige. Som Riksskatteverket visade i går finns det ju en omfattande svart sektor. Men att acceptera att stressade barnfamiljer i högre grad skulle behöva köpa hushållstjänster och göra det lagligt och skattat, det accepterar man inte, utan vi har valt att beskatta den här typen av tjänster så högt att den branschen i praktiken är obefintlig i Sverige. Det ena med det andra skapar ett arbetsliv som är omänskligt och som gör människor sjuka. Det är just ett sådant stort reformområde som en ny regering med liberala förtecken måste gripa sig an i höst. Då handlar det just om det som stod i fonden på vårt landsmöte: Du ska bestämma. Det är utgångspunkten för oss: Vi kan i högre grad lita på enskilda människor och enskilda familjer. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har hållit partikongresser efter oss, och där har det ju verkligen inte varit det temat som har dominerat, utan där har det ju varit motsatt tankegång - jag var inne på att man snarast vill inskränka människors valmöjligheter. Vi har också hört här i dag hur statsministern har gått till offensiv mot de försök som har gjorts i en del borgerliga landsting och kommuner att bryta upp monopolen. Då var det väldigt befriande på något sätt att höra hur en kamrat på Stockholms läns-bänken, nämligen Tommy Waidelich, som är ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län, underkände hela detta. Han sade att det där inte är ett resonemang som moderna människor känner igen, dvs. att privata alternativ på något sätt som ett axiom skulle vara sämre än offentliga alternativ. Det som är viktigt för människorna här är ju att det är hög kvalitet. Tanja Linderborg, som kommer från Västmanland och som är uppvuxen i Moskva och har träffat Stalin på 1950-talet. Tanja Linderborg sade att i Västmanland har man ett omfattande husläkarsystem där en mycket stor andel drivs som privata husläkarmottagningar, och patienterna är mycket nöjda. Det spelar ingen roll för dem i vilken regi mottagningarna drivs; huvudsaken är att de har kvalitet. Så det finns ju kloka människor också inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som inser att det här är en 1900-talsdebatt - jag höll på att säga 1800 talsdebatt - om att själva ägandet i de här sammanhangen skulle vara avgörande. Det helt avgörande är ju kvaliteten, att monopolen bryts upp, att människor har valfrihet och att entreprenörer har frihet att starta nya verksamheter. Det har också, vilket har påpekats i debatten, en inverkan på människors hälsa, därför att det visar sig att de stora offentliga hierarkierna, ofta i landstingsregi, är mycket dåliga arbetsgivare. Inte minst för att skapa ett mänskligare arbetsliv för den stora majoriteten kvinnor som jobbar inom offentlig sektor behöver vi en helt annan frihet inom den offentliga sektorn. Företagen lämnar Sverige. En sådan här verkligt stor framtidsfråga vi borde debattera mycket mer än som har funnits utrymme för under 2001 är ju: Vad kommer det sig att Sverige är så sårbart för konjunkturnedgångar? Om man rensar bort säsongseffekter så är det faktiskt så att sysselsättningen i Sverige har sjunkit med 56 000 personer det senaste halvåret. Det krävs alltså bara den avmattning vi har sett nu för att hela sysselsättningstillväxten ska upphöra och knäckas, och vi får se motsatt tendens i stället. Det är ju oerhört allvarligt att vi trots ett antal års högkonjunktur inte har nått under 4 % arbetslöshet. Jag hade en diskussion med statsministern här för ett par månader sedan, och statsministern trodde då fortfarande att det fanns en möjlighet att regeringen skulle nå sitt mål att komma under 4 %. Det finns nu ingenting som tyder på att man kommer att nå det målet. AMS siffror över den öppna arbetslösheten ligger ju klart över 4 % i själva verket, och vi får väl se nästa vecka vad SCB säger om saken. Skolan är naturligtvis en framtidsfråga. När statsministern säger att det är dagens förskolebarn som kommer att göra morgondagens uppfinningar så är väl inte det alltför djupsinnigt. Det är ju ganska självklart att det är de som är unga i dag som kommer att vara vuxna i morgon, och vi som då kommer att vara gamla pensionärer är naturligtvis väldigt beroende av att de unga har fått så bra start i livet som möjligt. Jag har hört under förmiddagen att det tydligen har bekräftats att det är Thomas Östros som ska ta över efter Ingegerd Wärnersson. Jag tycker att det är ett fattigdomsbevis, måste jag säga. Jag tycker verkligen att statsministern skulle ha tyckt att skolområdet är så viktigt att det behöver ett eget statsråd, inte bara att departementschefen får sköta det vid sidan om under några månader som en slags reservlösning. Thomas Östros har ju dessutom ett stort ansvar för situationen i skolan som den ser ut, för han har nämligen ansvaret för lärarförsörjningen via lärarutbildningen, och den är ju en katastrof. Det är ju en oerhörd lärarbrist, och fler och fler obehöriga lärare anställs i skolan. Det är verkligen inte bra ur kvalitetssynpunkt. Om statsministern fortfarande har en stund kvar tills han ska offentliggöra det nya namnet så hoppas jag han tänker om och hittar någon socialdemokrat som även inom den ram som en socialdemokrat måste hålla sig till kan förnya skolpolitiken. Då är det ju så: Statsministern talar mycket om resurser, och Folkpartiet stöder självfallet alla resurser till skolan. Det vore orimligt, med de problem som finns, att se skolan som ett besparingsobjekt. Men som jag klargjorde i min replik visar erfarenheten att bara pengar inte räcker. Skolan har fått ökade resurser under ett antal år nu, och under de åren har resultaten försämrats. Statsministern sade att vi ligger väl till i internationella undersökningar. Med det är det så att Sverige ligger mycket väl till när det gäller kostnader för skolan. Där ligger vi nämligen i den absoluta världstoppen. Alla undersökningar jag har sett visar att den svenska skolan är dyrast i världen. Men när det gäller resultat är det ju inte alls så imponerande. Den undersökning som Skolverket slog på trumman för här för några veckor sedan visar ju på ganska mediokra resultat. Tre ämnen var undersökta, och om jag inte minns fel låg vi på nionde, elfte och fjortonde plats, så där ligger vi i mittfältet. När det gäller arbetsro ligger vi nästan i botten. När det gäller att ge invandrarelever en bra undervisning ligger vi också bland de sämsta, eller i varje fall klart under genomsnittet, i undersökningen. Så det finns enormt mycket att göra i skolpolitiken, och det är att göra det alldeles för lätt för sig om man tror att pengar löser alla problem. Nej, arbetarrörelsen måste ta till sig att det nu är dags för en grundläggande debatt om själva värderingarna och principerna i skolpolitiken. Behöver vi t.ex. mer av utvärdering? Behöver vi tydliga krav? När den nya ministern kommer in på skolministerns rum så ligger där en bunt med utredningar som på eller mellan raderna förespråkar att vi ska minska förkunskapskraven för att få börja i gymnasiet. Det är en sådan där pseudolösning. Jag har tidigare här i dag talat om att det är så många som inte klarar att komma in på gymnasiets nationella program. Men att då så att säga lösa det problemet genom att ta bort förkunskapskraven är naturligtvis ingen vettig linje. Man måste göra som vi gör, brottas med kvalitetsproblemen i grundskolan och ge grundskolan de förutsättningar den behöver för att lösa sin uppgift att ge alla barn och ungdomar gedigna kunskaper. Den här debatten har visat att det finns ett alternativ till den passivitet som regeringen visar framför allt i inrikespolitiken. Det finns ett alternativ som utgår från individen och familjerna, som vill ge enskilda människor och enskilda familjer mycket större möjlighet att själva forma sin vardag. Då kommer folkhälsan att bli bättre. Då kommer krav att ställas på skolorna att de också måste bli bättre. Då kommer vården att få nya förutsättningar. Ett sådant samhälle, som jag kallar ett mer liberalt samhälle, kommer att bli ett mycket mänskligare Sverige som en majoritet kommer att välja i valet i september

Fru talman! Lars Leijonborg säger att han på punkt efter punkt vill lägga om skolpolitiken. Jag har här några punkter. Grön skolpolitik sätter eleven och pedagogiken i centrum, inte betygen eller lärarna. Jag vill peka på våra punkter, för jag undrar om Leijonborg kan göra gemensam sak med oss gröna för en bättre skola, förutom att vi ska ha ett fortsatt gemensamt stöd för bra och seriösa friskolor. Här är några av våra punkter. Vi vill ha mer personal och mer inspirerad personal, men inte mer betyg.

Leijonborg vill gärna undvika talet om resurser. Vidare är det väsentligt att få en bred politisk uppföljning kring följande punkter: - att skolledarna får koncentrera sig på att leda skolan rent pedagogiskt och - att vi kan utveckla nya former för fristående skolor som inte är rent vinstdrivande, t.ex. public interest companies. Är Folkpartiet med på de reformpunkterna?

Fru talman! Jag hinner tyvärr inte svara. Låt oss nu koncentrera oss på att tillsammans stoppa den attack som är på gång mot friskolorna. Där tycker vi likadant. Vi ska nog tillsammans kunna få fram ett bra riksdagsbeslut.
Fru talman! En specifik fråga: Hur är det med elevinflytandet? Det är också ett ord som jag saknar i alla Lars Leijonborgs tal och hans retorik runt skolan.

Fru talman! Statsministern ställer frågan till ett parti som i årtionden har arbetat för enhetstaxa i barnomsorgen och för att barnfamiljer inte ska sitta fast i marginaleffektsfällor. Vi är kritiska till den utformning som maxtaxereformen har fått. Men vi kommer inte att medverka till ökade marginaleffekter för barnfamiljerna och några nämnvärda ökningar av barnomsorgskostnaderna.

Fru talman! Tack för svaret. Det var nästan en garanti för att Folkpartiet inte river upp maxtaxan, men bara nästan. Efter detta principiella svar ser jag det som mycket svårt för Lars Leijonborg och Folkpartiet att rubba den reformen. Jag hälsar det med tillfredsställelse. Det är bra för Sveriges barnfamiljer. Vi kommer att bevaka att det inte sker en positionsförändring, det kan jag försäkra Lars Leijonborg.